Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkterna, som är riktiga. Jag ger gärna regeringen eloge för att den har infört en miljöavgift på inrikesflyget. Centern har, som statsrådet vet, under flera år talat sig varm för att vi skall ha miljöavgifter på olika typer av utsläpp. Det är således bra att man har gjort någonting på åtminstone detta delområde. Samtidigt blir det dock litet egendomligt när man å ena sidan framhåller miljöavgifterna som ett sätt att åstadkomma en förbättring och å andra sidan i nästa andetag pekar på hur förfärligt svårt det är för de svenska flygbolagen att så att säga skilja ut sig från den internationella trenden. Misstanken blir att miljöavgiften inte ses så mycket som ett sätt att få till stånd en bättre avgasrening på flyget utan mer som en fiskal åtgärd att få in pengar. Det är i och för sig bra, om pengarna används till miljöåtgärder. Det viktiga är trots allt att minska utsläppen från flyget. Nu säger statsrådet att det på det internationella planet går trögt att få ett genombrott för hur nya problem skall angripas, och det överraskar mig inte. Det är den bild som också jag har. Det gör det naturligtvis särskilt angeläget att undersöka om vi i Sverige inte kan gå före på detta område. Jag förstår uppriktigt sagt inte argumentet att vi, bara därför att vi inte själva tillverkar flygplanen, inte kan ställa ensidiga krav på de flygplan som trafikerar Sverige. För det första tillverkar vi vissa mindre trafikflygplan i Sverige. För det andra är det naturligtvis fullt möjligt att ställa nationella krav, även om vi importerar flygplanen. Jag gör åter en parallell till de krav som vi ställer på bilar. När vi kräver katalytisk avgasrening, så gäller det inte bara Volvo och SAAB utan också de bilar som vi importerar. När USA för mycket länge sedan införde denna typ av krav fick naturligtvis de länder som ville sälja till USA anpassa sig till dessa. Det borde egentligen vara lättare i fråga om flygplan. Varje flygplansköp är en så stor affär att det bör vara fullt möjligt att ställa krav på särskilda modifieringar före leveransen till Sverige. Detta gör man ju på andra områden. Flygbolagen uttrycker särskilda önskemål om hur stolarna skall stå, vilken stolsbredden skall vara och diverse andra detaljer. Givetvis är det möjligt att ställa krav på särskild reningsutrustning eller särskilda modifieringar på de flygplan som skall operera i Sverige, om nu bara viljan finns. Därmed kvarstår naturligtvis frågan om denna vilja finns. Är regeringen beredd att göra något kraftfullt på detta område utöver den skatt som naturligtvis ger välbehagliga inkomster till statskassan?
Herr talman! Att viljan finns manifesterades så sent som i novemberdecember förra året, när riksdagen hade frågan om miljöskatten på flyget under behandling. Det beslöts också att en sådan skulle införas. Såvitt jag vet har detta redan föranlett Linjeflyg att börja med att modifiera sina motorer på vissa flygplanstyper som en anpassning till skattens konstruktion. Syftet var också att få flygbolagen att göra denna anpassning. När de köper nya flygplan skall de framför allt se till att med hänsyn till denna skatt arbeta för att få miljövänligare motorer. Det är en sak att vi har kunnat åstadkomma detta på flygplanen inom inrikesflyget. Men i fråga om utrikesflyget är vi bundna av internationella överenskommelser. Om ett flygplan, som ägs av ett utländskt flygbolag, önskar landa i Sverige och uppfyller de bestämmelser som har fastställts av ICAO, kan inte vi i Sverige ensidigt säga att vi anser att detta flygplan inte är tillräckligt miljövänligt utan bryter mot de internationella överenskommelserna, varför vi förbjuder flygplanet att landa. Det är problemet. Därmed tycker jag inte att Pär Granstedts parallell med bilindustrin håller fullt ut, även om det ligger en del i det han säger. Med hänsyn till att vi importerar en hel del bilar har vi helt andra möjligheter att ställa krav även på utländska biltillverkare. På flygområdet är det tyvärr betydligt sämre möjligheter att ställa liknande krav. Vi kan å andra sidan, Pär Granstedt, vara överens om att detta gör det så mycket viktigare att arbeta via de internationella organen och att få ett så stort flygland som USA och länder i Europa att angripa problemen.

Herr talman! Om problemet är det som kommunikationsministern nu sade, nämligen att vi inte kan vägra främmande flygbolag landningstillstånd i landet om de uppfyller internationella regler i vad gäller miljöutsläpp, då finns det inga problem med tanke på det som jag tar upp i min interpellation. Jag vill dock påminna om att interpellationen i detta avseende inte handlar om den internationella flygtrafiken utan om det svenska inrikesflyget. Vi har inte heller skyldighet att tillåta vilket flygbolag som helst att operera som reguljärt inrikesflyg i Sverige. Där har vi möjligheter att ställa de krav som vi anser befogade. Jag tror att kommunikationsministern för ett ögonblick möjligen glömde det frågan faktiskt avsåg, nämligen möjligheten att införa särskilda regler för det svenska inrikesflyget i avvaktan på internationella överenskommelser. Jag är helt på det klara med att vi i fråga om utrikesflyget måste arbeta internationellt och försöka få fram internationella regler. Därför tog jag upp den saken i den första av mina frågor. Det är bra att den här miljöskatten har lett till att Linjeflyg har vidtagit vissa åtgärder. Det visar egentligen att jag har rätt. Det är möjligt att ställa speciella miljökrav i Sverige. Om vi inför egna regler är det givet att det får mycket kraftigare effekter än vad en miljöavgift kan få. Ju längre vi diskuterar, desto svårare blir det att begripa varför regeringen inte är beredd att överväga införandet av särskilda regler i fråga om avgasutsläpp på inrikesflyget. Jag letar fortfarande efter det verkliga hindret för ett positivt ställningstagande från regeringen.

Herr talman! Ja, Anita Gradin, jag vet inte riktigt vilken moral regeringen och frihandelsförespråkarna egentligen har. Anita Gradin säger att om produktionsmetoderna inte påverkar produkterna, skall vi inte göra någonting åt det. Det innebär att vi skall sopa rent framför egen dörr och i stället sopa smutsen under andras mattor och framför andras dörrar. I sitt svar säger Anita Gradin också att hon inte vill medverka till ett mer generellt förbud för import av varor enbart på grund av exportlandets produktionsmetoder. Det handlar emellertid helt enkelt om en global miljöhänsyn. Miljöfrågorna är globala. I december hade vi en ganska förbluffande debatt här i kammaren om äpplen och päron, där vi höll på att få igenom en omvärdering av svensk handelspolitik. Det gällde om äpplen och päron som var producerade på ett i Sverige förbjudet sätt skulle få importeras eller inte. Socialdemokraterna och folkpartiet vek sig tyvärr här i kammaren. T.o.m. moderaterna tog större miljöhänsyn i det här fallet än socialdemokraterna. Det är märkligt. Det handlar ju egentligen om grundläggande principer — frihandel, ganska vulgär frihandel, kontra global miljöhänsyn. Om vi i Sverige förbjuder vissa kemikalier eller andra ämnen som är miljövidriga så måste vi naturligtvis också ta viss hänsyn till och visst ansvar för produktionsmetoderna i andra länder, annars blir det ganska mycket hyckleri av vårt miljöansvar. Statsrådet Gradin säger också att det här är fråga om allmän protektionism, men det som hon förordar är allmän miljöförstöring i andra länder, bara vi får billiga varor. Det är det som det framför allt handlar om. Kan statsrådet Gradin ge mig ett enda moraliskt godtagbart skäl till att regeringen inte tar ansvar för handeln på detta område?

Herr talman! Nu handlar det inte allmänt om produktionsmetoder utan om gravt miljöfarlig verksamhet. Genom att importera produkter framställda på ett grovt miljöfarligt och människovidrigt sätt uppmuntrar vi sådana produktionsmetoder. Vi kan ta kläder som ett exempel. Sverige importerar fortfarande kläder som är framställda med hjälp av formaldehyd och andra gifter som förorsakar cancer hos utländska arbetare. Regeringen skall ju satsa på arbetsmiljön. Skulle ni då inte också kunna se på den arbetsmiljö som råder i andra länder och inte ha som främsta mål att få så billiga produkter som möjligt, oavsett hur dessa har framställts? Ert handlande göder naturligtvis de multinationella företagen. Jag förstår inte hur ni kunde vika i december här i kammaren, när t.o.m. moderaterna följde den andra linjen.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om jag tror att transportrådets prognos för vägtransporterna är riktig och om jag i så fall vill göra något åt denna utveckling. Jag vill först framhålla att det är en preliminär prognos som transportrådet lagt fram och att den innehåller inte bara ett prognosalternativ utan tre olika, beroende bl.a. på den framtida ekonomiska utvecklingen i landet. Transportrådet betonar att arbetet ännu inte är slutfört men att man valt att redovisa det material som nu finns i hopp om att det skall bidra till en konstruktiv debatt om transportsektorns framtid. Bakgrunden till de bedömningar som görs av trafikoch transportutvecklingen är bl.a. de stora investeringar som årligen görs i transportsystemen. Dessa investeringar skall fungera många år framåt i tiden. Behovet av ett bra beslutsunderlag är därför mycket stort. Prognosresultaten utnyttjas också för att beskriva konsekvenserna av utvecklingen, t.ex. ändrade transportoch tidskostnader, energioch miljöeffekter m.m. Utvecklingen styrs inte av prognoser utan av de åtgärder som vidtas. Statsmakterna har därigenom möjligheter att påverka utvecklingen eller att begränsa dess negativa effekter. I den trafikpolitiska propositionen återfinns en lång rad åtgärder i syfte att stimulera utvecklingen av trafiken i miljövänlig och mera trafiksäker riktning. Exempel på detta är att alla trafikslag skall belastas med kostnaderna för den miljöpåverkan och de trafikolyckor de ger upphov till. Andra exempel är statsbidrag till kollektivtrafik för åtgärder som främjar miljö och energieffektivitet. Vidare har trafikverken av regeringen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att begränsa miljöproblemen. Sammanfattningsvis har genom den trafikpolitiska propositionen åtgärder vidtagits för att få fram en mera miljövänlig och säker trafik. Skulle dessa åtgärder inte räcka till får vi naturligtvis skärpa kraven eller införa ytterligare styrinstrument av det slag som bl.a. storstadstrafikkommittén arbetar med.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret. Jag lyckades i alla fall hitta en positiv sak i detta svar, och det var kommunikationsministerns positiva livssyn. Det står i svaret att prognoser inte är styrande utan att det är åtgärderna som är det, och kanske många gånger de politiska åtgärderna. Det är åtgärderna jag skulle vilja komma in på mera i denna frågedebatt. Jag tycker inte att kommunikationsministern svarade ordentligt på frågan om han tror att vägtrafiken kommer att öka så mycket som transportrådet säger i sin prognos. Även om den inte kommer att öka så mycket som sägs i prognosen är det ändå skrämmande. Om vi ser några år tillbaka i tiden kan vi konstatera att biltrafiken har ökat med ungefär 5 96 årligen. Flygtrafiken ökar också mycket snabbt. Därför kan man kanske anta att trafiken kommer att öka även i framtiden. Resonemanget om miljökostnader är i och för sig bra, men hur vill kommunikationsministern väga in sådant som är irreversibelt, t.ex. att man förstör en stor del av skogsbestånden i landet genom kväveoxidutsläppen och att man gör slut på ändliga energitillgångar? Visserligen är transportrådets prognos bara preliminär, men jag tycker att det behövs åtgärder redan nu om man skall hinna klara detta. Jag skulle därför vilja fråga om kommunikationsministern vill satsa så rejält som vi vill på kollektivtrafik i storstäderna. Vi vill satsa uppåt 15 miljarder på statsbidrag fram till sekelskiftet. Avser regeringen att lägga fram ett lagförslag så att de kommuner som vill kan införa biltullar och områdesbestämmelser? Hur blir det med bilbro till Danmark, som göder miljöförstöring och trafik?
Herr talman! Det är i och för sig bra om vi är överens om att prognoser inte skall vara styrande utan att de skall vara ett slags vägledning i samband med de beslut vi skall fatta. Det är nämligen många som i den allmänna debatten uppfattar prognoserna som styrande. Transportrådet har tidigare lagt fram prognoser som inneburit en stor underskattning av trafikutvecklingen. Det är naturligtvis ett riktigt system att vi arbetar med sådana här prognoser, men man får ta dem för vad de är. I detta fall handlar det om vad som skall hända år 2020, så det är ju ganska långt framåt i tiden. Vad tror jag då? undrar Åsa Domeij. Jag vill inte göra någon egen prognos. Men jag kan konstatera att trafikutvecklingen har varit starkare än transportrådet senast prognosticerade och att det är oroande ur miljösynpunkt att vi har en så pass snabb ökning av trafiken. Vad vi skall göra åt detta har vi ganska nyligen fattat beslut om i denna riksdag, förra våren, med anledning av den trafikpolitiska propositionen. Däri finns ett antal åtgärder, som jag inte skall upprepa vid denna frågestund, som är avsedda att fungera i riktning mot en mer miljövänlig trafik. De åtgärderna har inte börjat verka ännu. Jag vet att miljöpartiet har ett starkt recept i detta sammanhang: man vill höja bensinskatten med, om jag inte minns fel, 1 kr. 50 öre/liter. Jag vill inte förneka att det antagligen skulle ha en ganska dämpande effekt på biltrafiken. Men det har samtidigt sina problem för de glesare bebyggda delarna av landet, där man är oerhört beroende av bilen, att bära en så kraftig bensinskattehöjning. Det är naturligtvis en åtgärd som skulle få en dämpande effekt på trafikutvecklingen. Jag var emellertid med och förhandlade fram den senaste bensinskattehöjningen, som då inte handlade om 1 kr. 50 öre utan om 25 öre, och vet hur trassligt det var. Vi överväger för närvarande inte några nya åtgärder i denna riktning.
Herr talman! Jag efterlyser fortfarande fler åtgärder. Jag frågade naturligtvis inte efter en upprepning av vad tidigare trafikpolitiska beslut innebar. Vad jag undrar är om transportrådets prognos och utvecklingen på trafiksidan medför att regeringen planerar några nya åtgärder. Detta handlar inte bara om vad som skall hända år 2020, utan det handlar om problem som är reella redan i dag. Vi har t.ex. ett beslut i riksdagen om att minska kväveoxidutsläppen med 30 96. Mycket tyder på att det inte kan klaras. Vi har problem med höga halter kolväten i luften och ökade koldioxidutsläpp. När det gäller biltullar undrar jag varför regeringen inte kan lägga fram ett lagförslag som ger kommunerna möjlighet att bedriva egen miljöpolitik. Det kan jag inte förstå. Jag får väl tacka för den lilla bensinskattehöjningen på 25 öre. Just därför kräver vi bara en höjning med 1 kr. 25 öre/liter och inte med 1 kr. 50 öre. Att man skulle låta bli att bedriva miljöpolitik för glesbygdens skull är fel. Annan politik betyder också en hel del.
Herr talman! Jag var inte riktigt säker på om det var 1 kr. 50 öre. Låt oss säga 1 kr. 25 öre. Jag tycker att Åsa Domeij tills vidare kan ägna sin tid åt att åka omkring i de glesare bebyggda delarna och agitera för en sådan höjning. Även om vi inte har svalt det förslaget betyder det inte att vi saknar förslag till åtgärder. Jag sade att jag inte skulle räkna upp de åtgärder som behandlades så sent som förra våren. Vi kommer dock med ytterligare åtgärder. Det gör vi i anslutning till att den s.k. storstadstrafikkommittén kommer med sina förslag. Den är ingen långtidsutredning, utan den har detta år på sig att behandla just dessa problem med kollektivtrafiken och andra åtgärder som kan behövas för att lösa miljöproblemen med trafiken inte bara i storstäderna utan i större städer och tätorder över huvud taget. Det kommer sådana förslag. Men vi måste bl.a. låta partirepresentanterna i denna kommitté få litet tid på sig att överväga vilka förslag de vill rekommendera.
Herr talman! Det jag tycker är viktigt är att regeringens samlade trafikpolitik leder till att miljövänliga trafikslag som t.ex. järnvägen missgynnas. Järnvägen får mycket svårare att konkurrera när man väljer att investera i nya motorvägar och bilbro till Danmark. Om man använde investeringspengarna på ett annat sätt skulle vi få en annan trafikstruktur och ett annat trafiksystem och även en annan miljöpolitik. Kommunikationsministern påpekar själv i sitt svar att investeringarna har stor betydelse för hur trafiken kommer att se ut i framtiden.

Herr talman! Birger Schlaug har frågat mig dels om jag är beredd att ställa mig bakom kravet på att varje kommun där järnväg finns skall ges rätt till ett antal tågstopp, dels om regeringen vill ge ekonomiskt stöd till detta. I den trafikpolitiska propositionen våren 1988 lade regeringen fast principerna för trafikpolitiken. Dessa principer godtogs av riksdagen. Jag är inte beredd att nu ompröva dessa. Mitt svar är alltså nej.
Herr talman! Det var ett dystert svar, men det var också rakt — vilket väl är bra — och rått. För en liten kommun betyder nämligen dessa tågstopp väldigt mycket. Tillgängligheten till järnvägen och till tåg betyder oerhört mycket när människor skall välja om de över huvud taget skall åka tåg. Om jag har förstått kommunikationsministerns svar rätt menar han att principerna för trafikpolitiken ligger fast. Och det är bra att vi har en principfast kommunikationsminister. Jag vill då fråga kommunikationsministern om även vissa andra principer som regering och riksdag har fattat beslut om ligger fast, nämligen att kväveoxiderna skall minska med 30 9c fram till år 1995? Ligger den principen och det beslut som har fattats i detta sammanhang fast? Hur skall regeringen i så fall klara detta? En annan princip som riksdagen tidigare har fattat beslut om och som regeringen bör genomföra är att koldioxiderna inte skall öka. Men bilismen ökar med 5 96 varje år. Hur skall regeringen klara detta, och hur principfast är kommunikationsministern när det gäller dessa mål?
Herr talman! Rent generellt ligger alla mål som riksdagen har tagit ställning till fast tills det finns anledning att ompröva dem. De trafikpolitiska besluten fattades i väsentlig utsträckning så sent som i maj månad förra året. Jag kan inte säga att det som hänt mellan maj och januari har inneburit att det i några väsentliga avseenden finns anledning att ompröva de beslut som då fattades. Naturligtvis följs utvecklingen hela tiden. Skulle det visa sig att de mål som riksdagen har satt upp inte uppnås, får man pröva om andra åtgärder än de som man hittills har tänkt sig skall vidtas. Det rör sig hela tiden om ett fortlöpande arbete. Att riksdagen skulle bestämma var tågen skall stanna är en metod som jag absolut inte tror på. Trafikföretagen måste själva få göra dessa bedömningar. Det som Birger Schlaug är inne på i detta sammanhang, nämligen att riksdagen skall besluta när tågen skall gå och var de skall stanna, förefaller mig vara ett mer öststatsbetonat system, som man även där håller på att Prot. 1988/89:50 överge. 13 januari 1989
Herr talman! Kommunikationsministern har kanske litet svårt att förstå vad jag säger. Men i frågan talas det om att ge kommuner rätt till ett antäl tågstopp, inte att tågen skall stanna. Men om en kommun uttryckligen vill att tågen skall stanna, skall den då få ett tågstopp? Det är detta det handlar om. Kommunikationsministern sade att riksdagen fattade beslut om principerna för trafikpolitiken för en kort tid sedan och att man därför inte kan ompröva det. Men riksdagen fattade för en kort tid sedan även beslut om principerna när det gäller koldioxidutsläppen. Skall detta beslut också omprövas, eller tror kommunikationsministern att vi med en bilism som ökar med 5 9 varje år skall kunna klara koldioxidmålet, nämligen att koldioxidutsläppen inte skall öka, eller ligger principen fast? Hur skall kommunikationsministern åtgärda detta? Om vi når målen, sade kommunikationsministern. Då vill jag fråga: Når vi målen när det gäller kväveoxidreduktionen, ja eller nej? Tror kommunikationsministern att vi når målen, och hur skall kommunikationsministern i så fall se till att vi når målet att de försurande kväveoxiderna skall minska med 30 RH?

Herr talman! Birger Schlaug har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå att det i lag garanteras att barn får vistas i rökfria miljöer inom barnomsorgen, även i s.k. familjedaghem. Jag har efter bemyndigande av regeringen under år 1988 tillkallat en särskild utredare med uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare minska tobaksbruket. En av de frågor som utredaren skall överväga är vilka åtgärder som kan vidtas för att tillförsäkra allmänheten tillgång till rökfria miljöer i gemensamhetslokaler och på allmänna kommunikationsmedel. Enligt direktiven för utredningen bör utredaren ange vilken typ av lokaler som bör omfattas av bestämmelser mot rökning. Utredningen skall redovisas före utgången av innevarande år. Jag är för närvarande inte beredd att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas för att begränsa rökning, och vilken typ av lokaler som bör omfattas av restriktioner i detta avseende, utan vill avvakta utredarens förslag.

Herr talman! Socialministern säger att hon inte är beredd att ta ställning till detta och att en utredning har tillsatts, osv. Här handlar det inte så mycket om principer precis, men socialministern måste ju ha någon viljeinriktning. Tycker socialministern att det är viktigt att barnomsorgen är värd att kallas 67 omsorg, dvs. att barn som vistas i barnomsorg slipper passiv rökning? Att tvinga barn att vistas i en barnomsorg där de utsätts för passiv rökning är oförsvarligt. Vi vet att detta leder till en mängd skadeverkningar, inte bara lunginflammationer, luftrörskatarrer och ett ökat antal förkylningar, utan det finns rapporter och utredningar som visar att det handlar om betydligt allvarligare saker. 4 Jag läste finansplanen där det talas om ökad produktivitet, osv., alltså att människan skall utnyttjas ännu hårdare för att gynna någonting, jag vet inte riktigt vad. Hur går det ihop om man har den mycket materialistiska syn som regeringen har? Är det då inte viktigt att man får bort den passiva rökningen från familjedaghemmen, eftersom föräldrarna, när barnen blir oftare sjuka och frånvarande från barnomsorgen, måste vara hemma? Då blir det ju en mindre produktionsökning än vad regeringen önskar.

Herr talman! Min och regeringens viljeinriktning är att vi skall begränsa rökningen så mycket som möjligt. Vi vet vilka hälsorisker den medför. Birger Schlaug kan tala med mina kolleger i regeringen och få höra vilken terror jag bedriver inom regeringskansliet för att minska rökningen. Nu gäller denna fråga barnomsorgen och då explicit familjedaghemmen. Jag tycker att den utredning som under året kommer att arbeta skall få lägga fram sina förslag. Jag inser att det föreligger vissa svårigheter när det gäller familjedaghemmen. Det handlar ju om privata bostäder, och därför kan det vara svårt för utredningen att komma med ett lagförslag. Men jag har förtroende för att utredaren skall kunna finna möjligheter i detta sammanhang. Birger Schlaug, det kan ju också hända att de barn som vistas i dessa familjedaghem är barn till rökande föräldrar och att de utsätts för rökning i hemmet. Det är naturligtvis lika förkastligt. Jag tycker att det finns anledning att utfärda regler när det gäller förbud mot rökning. Men för den skull kan jag i dag inte säga hur detta skall ske. I demokratisk ordning avvaktar jag utredarens förslag som sedan får bli föremål för remissbehandling och för behandling i riksdagen.
Herr talman! Jag förstår att det kan föreligga svårigheter i och med att familjedaghemmen är privata hem. Men det är ju ännu värre att barn som inte kan välja skall drabbas av passiv rökning. När jag åker t.ex. tåg kan jag välja. Centralstationen i Stockholm är rökfri, och allt fler arbetsmiljöer är rökfria, men våra ungar, som vi skickar till barnomsorgen, skall alltså inte få vistas i en rökfri miljö under de åtta-tio timmar som de vistas i familjedaghem. Det är väl ändå snett? Jag vill ha en klar viljeinriktning från socialministern. Jag vill att hon skall tala om, att hon vill att familjedaghemmen skall bli rökfria. Det är våra ungar värda.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat Bengt Lindqvist om han är beredd att medverka till att stadgan om enskilda vårdhem ändras på så sätt att de kan ta emot samma patientgrupper som landstinget. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Socialstyrelsen har i föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av stadgan angivit för vilka patientgrupper ett enskilt vårdhem kan godkännas. Dessa föreskrifter har införts för att garantera patienternas trygghet och för att vården vid de enskilda vårdhemmen skall begränsas till sådan vård som lämpligen kan bedrivas vid denna typ av enheter. Vad gäller exempelvis psykiskt sjuka får endast patienter med måttliga vårdbehov vårdas vid enskilt vårdhem, och vården får inte avse tvångsvårdade. Jag anser att sådana föreskrifter är motiverade och är därför inte beredd att medverka till att stadgan ändras så att enskilda vårdhem generellt kan ta emot samma patientgrupper som landstingens sjukhus. I frågan berörs vården av de åldersdementa. Dessa patienter vårdas främst inom långtidssjukvården. Enskilda vårdhem kan enligt socialstyrelsens allmänna råd godkännas för vård av åldersdementa. Enligt socialstyrelsen bör dock sådana vårdhem där åldersdementa vårdas ha en begränsad storlek. Även i detta avseende anser jag att nuvarande regler är motiverade och har således inte för avsikt att verka för en ändring.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag har ställt frågan mot bakgrund av att vi faktiskt närmar oss en situation där vi riskerar en omfattande kris inom stora delar av den offentliga sektorn. Ett område med allt större problem är hur vi tar hand om gamla människor på exempelvis sjukhus och vårdhem. Bakgrunden till frågan är den situation som upplevs på allt fler håll, nämligen att det kanske i och för sig inte saknas vårdplatser men att det alltför ofta är fel typ av vårdplatser. Patienter som borde kunna skrivas ut från exempelvis akutsjukvården tvingas ligga kvar, därför att man inte kan bereda dem den åldringsvård eller annan typ av vård som patienterna i själva verket behöver. Sannolikt finns det tusentals s.k. klinikfärdiga patienter runt om i vårt land. Samtidigt som man konstaterar detta är det viktigt att slå fast att det ingalunda är vårdpersonalens fel att det har blivit så här. Personalen utför ett stort och fint arbete inom ramen för de förutsättningar som den får. Jag tror att felet i stället ligger i den stelbenta organisationen, styrd av politiker och myndigheter. Jag har i min fråga tagit upp stadgan om enskilda vårdhem som ju begränsar enskilda vårdhems möjligheter att ta emot patienter. Med en generösare tillämpning av stadgan skulle många äldre människor kunna beredas plats. I socialutskottets betänkande 1987/88:16 talas det bl.a. om att regeringen har tillsatt en tillsynsutredning i detta ärende. Den utredningen talar socialministern ingenting alls om i sitt svar i dag. Jag efterlyser därför denna utredning. När kommer den, och när kan eventuella ändringar komma till stånd?
Herr talman! Jag kan för dagen inte komma ihåg när tillsynsutredningen exakt skall avsluta sitt arbete. Men jag vill påpeka, som också nämns i svaret, att den stadga som nu föreligger ger möjlighet för enskilda vårdhem att vårda åldersdementa — det är ju den stora fråga som Per Stenmarck har ställt med anledning av problemen inom äldreomsorgen. Det finns alltså inget hinder i de allmänna råd och föreskrifter som socialstyrelsen har gett ut. Jag vill vidare hänvisa till den äldrepolitiska proposition som riksdagen tog ställning till i slutet av förra året och där riksdagen uttalade sig för att vi skall se över möjligheterna för ett gemensamt huvudmannaskap när det gäller äldreomsorgen. Det kommer att bli förslag till strukturförändringar inom äldreomsorgen. I det sammanhanget kommer naturligtivs också de enskilda vårdhemmen att beröras. Jag ser därför ingen anledning att i nuläget gå in och begära ändringar i stadgan.
Herr talman! Vi har från moderat håll vid en rad tillfällen motionerat om behovet av förändringar i denna stadga. Vi har gjort det därför att vi anser att stadgan i dag är illa anpassad efter de behov som finns inom vårdområdena — vi ser problem vid allt fler tillfällen. Det krävs omedelbara förändringar för att vi skall kunna lösa problemen. Att inte göra sådana ändringar är detsamma som att inte utnyttja, som jag ser det, alla de möjligheter som i själva verket finns för att hjälpa de människor som i dag inte får den vård som de behöver. Jag tror att både socialministern och jag är väl medvetna om att det finns sådana människor i dag. Mycket kan göras för att nå resultat på sikt. Helt klart ligger det mycket i socialministerns svar, men detta är en av de få saker där vi skulle kunna nå resultat omedelbart. Jag har väldigt svårt att förstå varför regeringen inte är beredd att vidta en sådan åtgärd som skulle ge positiva effekter med praktiskt taget omedelbar verkan.
Herr talman! Jag har väldigt svårt att förstå Per Stenmarcks argumentation. De nuvarande bestämmelserna, de föreskrifter och allmänna råd som socialstyrelsen har givit ut, ger möjlighet för enskilda vårdhem att vårda också åldersdementa. Det är ju detta som Per Stenmarck tar upp som det stora problemet. Jag medger att det är ett problem att gamla nu upptar platser på medicinklinikerna. Men det behövs alltså ingen ändring i stadgan för att enskilda vårdhem skall kunna vårda åldersdementa i enlighet med vad Per Stenmarck föreslår.
Herr talman! Stadgan ger inte möjligheter att ta emot samma patientgrupper som landstinget kan ta emot på sina sjukhem och vårdhem. Det är både ett rättvisekrav och en fråga om valfrihet, i detta fall för gamla människor, och en fråga om att använda dagens resurser till att lösa en del av de köproblem som finns inom vården. Genom en mindre ändring av stadgan skulle vi kunna få förändringar till stånd. Det skulle ge enskilda vårdhem rätt att ta emot samma patientgrupper som vårdhemmen inom landstinget under förutsättning — det vill jag understryka — att dessa uppfyller samma krav som ställs på landstingets vårdhem när det gäller motsvarande patientgrupper. Varför skulle inte socialministern kunna medverka till att vi får denna likabehandlingsprincip?

Herr talman! Birger Schlaug har frågat mig om jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i en artikel av metallordföranden Leif Blomberg om att vårt generella välfärdssystem knappast har någon motsvarighet inom EG och om jag vidare kan garantera att arbetslösheten inte kommer att öka som en följd av en ”EG-underkastelse”. Riksdagen har genom sitt beslut förra våren i stor enighet fastställt riktlinjerna för Sveriges medverkan i det västeuropeiska integrationsarbetet. Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att bl.a. kartlägga och bedöma existerande och planerade regler på arbetsmarknadsområdet inom EG. Därefter får en bedömning göras av vad en svensk anslutning till en fri europeisk arbetsmarknad skulle innebära. Vad som emellertid står helt klart är att priset för en sådan integration inte får gå ut över den välfärd som vi uppnått och inte heller inverka negativt på vår mycket framgångsrika arbetsmarknadspolitik och internationellt sett mycket låga arbetslöshet. Vi skall på olika sätt aktivt bidra med att våra erfarenheter på detta område kommer EG till del. Jag anser det också viktigt att vi ställer oss frågan vilka konsekvenser det skulle bli för vår välfärd och höga sysselsättning om vi inte deltog i den västeuropeiska integrationen.

Herr talman! Tack för svaret. Det är riktigt att riksdagen nästan enhälligt fattade ett beslut den 4 maj i detta ärende. Jag vill påminna arbetsmarknadsministern att folkpartiets Ingemar Eliasson då sade att det var ett mycket positivt beslut men att ännu positivare var att arbetarrörelsens företrädare äntligen har insett fördelarna med att kapitalet får röra sig på en fri marknad. Det roliga var att jag inte ens kunde se att socialdemokraterna i kammaren rodnade. Statsrådet avslutade svaret mycket förnuftigt med att fråga vilka konsekvenser det blir om Sverige inte går med i EG. Det tycker jag är riktigt. Det kan också vara ett stort problem. Därför bör man utreda alternativ till EG, EG-anpassning och EG-medlemskap. Om jag minns rätt gick ca 400 milj.kr. till olika EG-anpassade åtgärder, utredningar osv. Projektet Alternativt Norden, som faktiskt är ett alternativ till EG och som vi bl.a. har kunnat se program om på TV den senaste tiden, har såvitt jag vet fått 150 000 kr. från regeringen. Varför utreder man inte alternativen? Svårigheten att föra en egen politik blir mycket stor, precis som Metallordföranden skriver. Jag tror att han har rätt att högern i Sverige driver på EG-frågan mycket hårt, eftersom man förmodar att beslut fattade i Sverige kommer att få mindre betydelse och att de marknadsekonomiska krafterna ändå kommer att få mycket stort inflytande, oavsett vad vi beslutar i det här landet. Man vill helt enkelt ha en kader av arbetslösa. Regeringen brukar säga att vi skall ha harmonisering i allt utom i utrikesoch säkerhetspolitik. Det är såvitt jag förstår också riksdagens beslut. Om jag förstår arbetsmarknadsministern rätt, skall man också undanta arbetsmiljö och arbetsmarknadspolitik, åtminstone om det urgröper vår välfärd det allra minsta. Är det något mer vi skall undanta?
Herr talman! Harmonisering i allt utom i utrikesoch säkerhetspolitiska frågor — ja, harmonisering är naturligtvis viktigt. Men också här gäller det att vi inte harmoniserar på ett sådant sätt att det drabbar det välstånd och den välfärd som vi har uppnått. När det gäller alternativ till Europa, i detta fall Norden, tror jag inte någon av oss betraktar Norden som ett alternativ, inte någon annan i Norden heller. Vi har i dag en fri marknad på arbetsmarknadsområdet i Norden. Den är vi mycket rädda om och angelägna om att den också skall vara det i fortsättningen. Min utgångspunkt när det gäller den sista meningen i svaret var att en fri rörlighet för individen i Europa skall ses som en tillgång. Det kan faktiskt vara en tillgång för de enskilda människorna att kunna röra sig över Europa. Jag tycker inte att vi skall ställa ett Europasamarbete i motsatsställning till det samarbete vi har på arbetsmarknadsområdet i Norden — och inte heller på något annat område. Vi går nu igenom de regler som finns, de regler som kan tänkas komma och ser på vilket sätt detta skall kunna vara till nytta både för Europa och för Norden och för Sverige. Om de system som kan tänkas komma i fråga inverkar negativt på vår arbetsmarknad, kommer vi naturligtvis att överväga på vilket sätt vi skall kunna påverka att dessa system ändras. Genom vårt samarbete i harmoniseringsarbetet påverkas naturligtvis Europa av just den fria arbetsmarknad i Norden som är väl etablerad och stark.
Prot. 1988/89:50 Herr talman! Först skulle jag vilja fråga vad Europa är för något. ”Ja till 13 januari 1989 Europa” är en mycket märklig debatt. Det är ju inte detta diskussionen frid Om sysselsättningen ee ST ; 5 ; vid svensk anpassning EG är inte Europa. EG är absolut inte världen. EG skall sätta upp till EG tullmurar, och EG skall bli en fästning gentemot omvärlden, bl.a. mot u-länderna. Det är detta diskussionen handlar om. Jag tar ändå statsrådets sista skrivning på allvar. Man måste ju utreda vilka alternativ som finns. Det finns sedan länge en pågående utredning som lever under mycket små ekonomiska resurser, nämligen projektet Alternativt Norden. De nordiska länderna skall i solidaritet med u-länderna hjälpa till att ta de första stegen mot en ny solidarisk världsordning, alltså något som ligger mycket långt ifrån det som EG handlar om. Jag tycker att det förs ett mycket lustigt resonemang när man presenterar EG-tanken. Vi skall bara ta alla fördelarna och inte nackdelarna. Hur vore det om regeringen någon gång erkände att vi i någon enda fråga också får ta en hel del nackdelar, t.ex. när det gäller arbetsmiljön och arbetsmarknadspolitiken i övrigt.
Herr talman! Det är just för att undvika att vi skall bära de nackdelar som eventuellt kan uppstå i en harmonisering som vi har ett tjugofemtal arbetsgrupper inom regeringskansliet. Det är också därför som de stora fackliga organisationerna, och även andra organisationer, finns nere i Europa för att följa det arbete som pågår där. Man får intrycket av Birger Schlaugs resonemang att det övriga Europa skulle vara någon form av underutvecklat land när det gäller arbetsmiljöfrågor, den sociala dimensionen, socialförsäkringstrygghet och principer och strategier för jämställdhetsarbetet. Men det är inte så. I Europa finns det en lång rad tankar, förslag och konkreta ställningstaganden som är positiva också för Norden. Vi har många försteg, och de förstegen skall vi använda oss av i ett gemensamt arbete.
Herr talman! Jag håller med arbetsmarknadsministern om att det finns | mycket som är bättre i EG-länderna. Jag har aldrig ifrågasatt det. För att klargöra detta vill jag säga att vi inom miljöpartiet är positiva till fria gränser för människor. Vi är faktiskt positiva till det. Men det var inte detta jag resonerade om. Den principdebatt jag vill komma in på gäller varför regeringen inte kan, när man talar om EG, någon gång erkänna att i vissa frågor måste vi ge efter. Det blir en mycket ensidig propaganda när man säger att vi skall ta fördelarna och vi skall inte släppa efter på något av de områden där vi har kommit längre. Det blir inte en just debatteknik. I tal efter tal och rapport efter rapport från EG sägs det klart och tydligt ifrån att ingen kommer in i EG och ingen kan harmonisera fullt ut om man inte bjuder på något. Jag vill veta vad Sverige skall bjuda på, och vad vi skall sälja ut.

Herr talman! Kjell Ericsson har frågat mig vilken tolkning jag gör av riksdagens jordbrukspolitiska beslut 1988 om produktionsnivån inom stödområdet för jordbruket i norra Sverige. Vidare har Kjell Ericsson frågat mig om den aktuella översynen av prisstödet till jordbruket i norra Sverige som statens jordbruksnämnd utför kommer att innebära någon förändring av stödet för någon del av stödområdena. Jordbruksnämndens översyn av prisstödet till jordbruket i norra Sverige som Kjell Ericsson åberopar är ännu inte slutförd. Av årets budgetproposition, som nyss har avlämnats, framgår det att jag avser att senare föreslå regeringen att lägga fram förslag i denna fråga. Det är därför, av naturliga skäl, för tidigt att göra en bedömning i dessa avseenden av de frågor som Kjell Ericsson ställer. Jag vill vidare erinra om det arbete som pågår inom den parlamentariska arbetsgrupp som tillkallades av regeringen mot slutet av förra året med uppgift att utforma förslag till en ny livsmedelspolitik fr.o.m. år 1990. Gruppen har bl.a. till uppgift att konkretisera och precisera det regionalpolitiska målet och att utveckla nya medel för att uppnå detta mål.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga, även om det inte var något konkret svar. Enligt riksdagens jordbrukspolitiska beslut skall animalieproduktionen inom stödområdet bevaras på 1984 års nivå. Jag hoppas att det skall gälla. Trots detta har produktionen minskat de senaste åren. Detta gör att jag är ytterst bekymrad för jordbruket i norra Sverige. Jag själv kommer från Värmland. För de tre västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng visar en utredning att många jordbrukare har slutat de senaste åren. Av de kvarvarande jordbrukarna kommer många att nå pensionsåldern inom några år. Även yngre jordbrukare säger sig ha för avsikt att sluta. Till detta kommer att rekryteringen till näringen är låg. Orsaken till denna dystra bild är att lönsamheten är svag i jordbruksnäringen. Av den utredning jag nämnde kan man också utläsa att betingelserna för jordbruket i de tre nämnda kommunerna inte är bättre än i t.ex. Jämtlana och i Västernorrlands län. Samma förhållande gäller i stora delar av de värmländska skogsoch mellanbygderna. Med anledning härav uppvaktades företrädare för jordbruksdepartementet av kommunalråden i Arvika, Eda och Årjäng med krav på uppflyttning till stödområde 2. Denna begäran har också framförts till statens jordbruksnämnd. Även RLF i Värmland har begärt att en sådan uppflyttning skall ske. Vi behöver ett jordbruk i norra Sverige. Men eftersom det inte är samma betingelser som i de södra delarna av landet, måste det utgå stöd. Vi har då Norrlandsstödet. Det är ett i många avseenden bra stöd, men det måste kompletteras och justeras — och därmed tillföras mer resurser. En justering av områdesindelningen är också nödvändig, så att de områden i Värmland som jag tidigare nämnde förs till stödområde 2. Dessutom tror jag att det Prot. 1988/89:50 behövs ett rekryteringsstöd, så att vi kan få yngre jordbrukare att starta 13 januari 1989 Herr talman! Jag hoppas nu att det kommer att ske en positiv justering, så. till tav bestrålad. att bl.a. de aktuella områdena i Värmland hänförs till stödområde 2. Skall vi — yumodel vidsvensk ha något jordbruk i dessa bygder måste det till ett bättre stöd. Många har PR anpassning till EG under senare år talat varmt för en levande landsbygd, men utan jordbruket blir inte landsbygden så värst levande.

Herr talman! Birger Schlaug har frågat utrikeshandelsminister Anita Gradin om det svenska ställningstagandet till import av bestrålade livsmedel vid en svensk anpassning till EG. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen beslutade i går om en proposition med förslag om en skärpt livsmedelskontroll. I propositionen behandlas även livsmedelsbestrålning. Regeringen föreslår en lagändring i syfte att förbjuda import av livsmedel som har bestrålats utomlands. Regeringens inställning är att såväl bestrålning i Sverige som import av bestrålade livsmedel skall förbjudas. De riktlinjer för Sveriges relationer till EG som riksdagen beslutade om våren 1988 avsåg att försöka bredda och fördjupa samarbetet på alla samhällsområden så långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken. Detta innebär inte, som Birger Schlaug menar, en underkastelse där Sverige ”skall anpassas till EG i allt utom utrikesoch försvarspolitik”. Bl.a. har det klart sagts ifrån att olika harmoniseringsåtgärder inte får innebära social eller miljömässig nedrustning. Vi gör också över lag bedömningen att inte ens vid ett mycket nära samarbete behöver centrala svenska värderingar ges upp. Inom EG har det inte fattats något gemensamt beslut om att tillåta bestrålning av livsmedel. Det är alltså inte riktigt att säga att ”bestrålade livsmedel är accepterade i EG-länderna”. Det finns i dag inom EG både länder som förbjuder och länder som tillåter livsmedelsbestrålning. EG-kommissionen har lagt fram två förslag som rör livsmedelsbestrålning, vilka ministerrådet ännu inte har tagit ställning till. EG-kommissionens förslag behandlar dels märkningsbestämmelser, dels frågan om under vilka omständigheter bestrålning av livsmedel skall tillåtas. Det är mycket angeläget att Sverige aktivt deltar i det internationella arbete och i de diskussioner om bestrålning av livsmedel som pågår, och verkar för att våra åsikter skall påverka också den internationella utvecklingen.

Herr talman! Tack för svaret! Jag tycker att det är bra att regeringen lägger fram ett nytt lagförslag. Jag har inte läst det än, och en av mina följdfrågor blir naturligtvis om det ges några undantag i den här lagen när det gäller bestrålade livsmedel, både inom Sverige och vid import. Bestrålade livsmedel är ju tillåtna i majoriteten av EG-länderna. Om Västtyskland och Danmark nu viker, kan det mycket väl bli så att ett svenskt importförbud förvandlas till ett formellt handelshinder. Det är alltså då som den svenska regeringen inte får vika och harmonisera. Frågan är ställd mot bakgrund av det faktum att FN har arbetat intensivt för bestrålning av mat, senast på en konferens i Geneve i december förra året, där flera FN-organ deltog aktivt. Framför allt IAEA arbetar mycket intensivt med den här saken. Gendvekonferensen hade samlat 200 delegater från 85 länder. Men över hälften av delegaterna representerade livsmedelsoch kärnkraftsindustrierna eller deras branschorganisationer. Detta är ju litet obehagligt. Den internationella konsumentorganisationen fick inte ens delta, bara vara observatör. IAEA: s rolli det här sammanhanget är ju ganska given: sprid kärnkraften, även till u-länderna, gör bestrålning till ett begrepp i var mans mun, sprid bestrålade livsmedel till u-länderna, osv. Med anledning av Mats Hellströms svar blir min enkla följdfråga: Vad sade Sverige vid FN-konferensen? Jag hittade ingenting i de papper jag har sett. Sverige har inte heller någon gång reserverat sig i FN mot IAEA:s verksamhet. Regeringen anser ändå att kärnkraft inte hör hemma i ett civiliserat land, men man har inte gått emot IAEA:s målsättning att sprida kärnkraften till u-länderna. Vilka undantag skall göras i den här lagen, om det blir några undantag?
Herr talman! I den proposition som regeringen skall lägga fram för riksdagen har vi inte gjort några undantag. Den konferens som Birger Schlaug talar om var inte — och det framgick väl indirekt av vad Birger Schlaug sade — på något sätt en beslutskonferens. Det är alltså inte fråga om något FN-beslut. Däremot fanns som deltagare vid konferensen, som Birger Schlaug alldeles riktigt sade, FN-organ som IAEA, som aktivt förordar bestrålning. Sverige var mycket aktivt vid denna konferens. Det verkar som om Birger Schlaug inte har tittat i papperen, och jag skall gärna översända dem. Vi drev vår linje mycket hårt och vi har också klart markerat, i de dokument som finns, att vi motsätter oss bestrålning. Vi anser att bestrålning är en för konsumenterna onödig metod, som inte skall användas.
Herr talman! Avser regeringen då också att reservera sig mot IAEA:s verksamhet både när det gäller att sprida kärnkraft till u-länderna och när det gäller att sprida bestrålad mat över världen? Jag väntar mig alltså en reservation, och jag vill gärna ha svar från ministern. Jag vill även ställa en kort följdfråga, som säkert kan besvaras med ja eller
föruppgiftenomya: Herr talman! Vi har vid konferensen klart uttryckt vår uppfattning — det PEN UOrENav finns väl dokumenterat. I vilken utsträckning vi skall ta upp frågan i IAEA -— det ingår inte i Birger Schlaugs ursprungliga fråga. Detta får vi väl överväga, om det finns sådana IAEA-beslut. De berör i så fall icke Sverige. Det har inte inom IAEA lagts fram förslag som på något sätt skulle binda oss. Men det är alltså en fråga som ligger utanför vad Birger Schlaug frågat om här. Däremot ingår naturligtvis frågan om kontroll i det frågekomplex Birger Schlaug faktiskt har aktualiserat. I den proposition som vi skall lägga fram för riksdagen tar vi också upp den frågan. Vi säger där att det i dag inte finns några direkta kontrollmetoder. Vi har ungefär samma syn i detta avseende som EG-parlamentet har uttryckt. Där pekar man på att det finns olika uppfattningar. En del menar att det kommer att ta lång tid att få fram direkt kontroll, andra menar att det kan ta kort tid, kanske bara ett par år. Det är naturligtvis viktigt att få fram direkta kontrollmetoder. Det finns också indirekta kontrollmetoder, och vi skriver i propositionen att vi bör använda oss av sådana. Därvidlag hjälper naturligtvis också märkning.
Herr talman! Jag tycker att det är utmärkt att regeringen tar det här steget och också vill införa kontroll av livsmedel, kryddor och annat. Då får vi en sanering på det området också. Jag återkommer beträffande TAEA:s roll i det här sammanhanget, eftersom Mats Hellström inte vill svara på den frågan i dag.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa ett fullgott sekretesskydd för uppgifter om vapen hos offentliga myndigheter. I svar på en liknande fråga av Karl-Erik Persson i april förra året hänvisade Anna-Greta Leijon till den bestämmelse om sekretess för uppgifter i vapenregister i vissa situationer som infördes den 1 januari 1987. Hon ville då inte utesluta att man kunde behöva gå vidare på den vägen. Jag vet att 1987 års vapenutredning diskuterar en skärpning av sekretessen angående uppgifter som avser vapeninnehav. Utredningen väntas avlämna ett betänkande om bl.a. vapenregister vid halvårsskiftet i år. id Efter sedvanlig remissbehandling kommer betänkandet att beredas inom regeringskansliet. Regeringen kommer då att ta ställning till om ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att förbättra sekretessen för uppgifter i vapenregister.

Herr talman! Tack för svaret! FFV i Vingåker är faktiskt Sveriges enda krigsindustri som är nästan helt uppbyggd kring export av olika krigsvaror. Regeringen har ju inte minst i valrörelsen före valet sagt att man skall arbeta för en restriktivare politik när det gäller vapenexporten. Jag såg i Svenska Dagbladet i går att min fråga testade regeringens vilja i det avseendet. Det kanske också var meningen. FFV har i ganska många år ”strävat efter” att försöka bredda verksamheten till civil produktion. Men ärligt talat har det inte hänt särskilt mycket — snarare tvärtom. Det är väl så att den militära delen har ökat. Om regeringen vill ta detta med restriktiv vapenexport på allvar, måste man naturligtvis ha någon plan. Man måste ju vilja någonting. Man måste kanske hjälpa till och puffa för att FFV skall satsa på civil produktion. Har industriministern någon vilja att göra det?

Herr talman! Detta blir mitt sista inlägg i dag. För Vingåkers del betyder FFV ganska mycket. Det är en relativt stor arbetsplats i en mycket liten kommun. Krigsproduktionen ökar. Det ”åvilar FFV” ett ansvar, säger industriministern. Vi vet ju vad det innebär. Det har ”åvilat” en väldigt stor mängd bolag och företag att svara för ersättningsproduktion när man har dragit ner verksamheter. Just när det gäller krigsindustrin är ju staten helt styrande, dels genom att man köper in materielen, dels genom att man tillåter export. Jag förstår att regeringen så att säga inte tänker ingripa som regering utan låter åtgärderna vila helt på FFV.
Herr talman! Jag finner inte att det nu föreligger någon anledning för regeringen att ingripa. Vi har fullt förtroende för att FFV dels är medvetet 79 om den utveckling som kan ske inom försvarsindustrin, dels är medvetet om sitt ansvar för de verksamheter som FFV bedriver på olika orter runt om i landet i dag.
Herr talman! Nu blir det definitivt min sista replik i dag. Just FFV i Vingåker är helt uppbyggt för krigsindustri. Man har ytterst svårt att i de lokalerna och på det sätt som verksamheten där är uppbyggd gå över till civil produktion. Till det krävs nog statlig hjälp. Jag tror inte att FFV på egen hand orkar med detta.

Herr talman! Hans Göran Franck har i en interpellation ställt fyra frågor till mig med anknytning till användningen av fängelsestraffet. Innan jag går in på dessa frågor vill jag mera allmänt säga följande. I likhet med Hans Göran Franck anser jag att det är viktigt att understryka att fängelsestraffet inte är ägnat att medföra några positiva effekter för den intagne utan tvärtom ofta har direkta skadeverkningar. En viktig utgångspunkt för kriminalpolitiken bör därför vara att i möjlig mån begränsa användningen av frihetsberövande påföljder. Jag vill också framhålla att jag delar Hans Göran Francks uppfattning att andra åtgärder än rent kriminalpolitiska är av större betydelse för den allmänna brottsnivån i samhället. Insikterna om fängelsestraffets roll i det kriminalpolitiska systemet har också lett till lagstiftning som på olika sätt haft som mål att minska användningen av frihetsberövanden. Låt mig här endast peka på det vidgade utrymme för frivårdspåföljder som infördes år 1983 och de möjligheter att döma till kontraktsvård i stället för fängelse som skapades förra året. Fängelsestraffets roll i straffsystemet har ingående behandlats, senast av fängelsestraffkommittén i huvudbetänkandet Påföljd för brott. En del av detta betänkande har lett till nya regler fr.o.m. den 1 januari i år om domstolarnas straffmätning och påföljdsval. I den proposition som låg till grund för den lagstiftningen framhöll det föredragande statsrådet att avsikten inte var att det samlade resultatet av fängelsestraffkommitténs förslag skulle leda till några generella ökningar av de faktiska anstaltstiderna. Detta är en målsättning som är vägledande för det arbete som nu bedrivs inom justitiedepartementet med de återstående delarna av betänkandet. De rör bl.a. frågor om ändrade regler för villkorlig frigivning och en översyn av straffskalorna för de särskilda brotten. Även om ambitionen således är att så långt det är möjligt försöka begränsa såväl användningen av fängelsestraffen över huvud taget som längden av de fängelsestraff som döms ut, står det klart att man inte kan undvara fängelsstraffet som påföljd. Samhället måste med kraft kunna ingripa mot framför allt allvarlig brottslighet, och det krävs att man har tillgång till en typ av straff som innebär frihetsberövande och detta även under relativt lång tid. Något realistiskt alternativ till fängelsestraffet finns i många fall därför inte. Jag behandlar nu i tur och ordning de frågor som Hans Göran Franck har ställt till mig. De två första frågorna gäller hur jag bedömer utvecklingen beträffande den enligt Hans Göran Franck ökade användningen av fängelsestraff, om jag anser att den utvecklingen bör motverkas och i så fall på vilket sätt. Det är viktigt att vara försiktig med statistik. Hans Göran Franck redovisar som underlag för sina frågor uppgifter om antalet fängelsedomar åren 1984-1987 och antalet personer som intogs på anstalt åren 1985 och 1986. Utgår man i stället från år 1983 som jämföresetal blir bilden annorlunda. Antalet fängelsedomar låg nämligen på samma nivå detta år som år 1987, och antalet personer som togs in i anstalt var högre. Det förtjänar också framhållas att det genomsnittliga antalet personer inom anstaltsvård var lägre år 1987 än i början av 80-talet då det i sin tur var klart lägre än under t.ex. slutet av 60-talet. Vad jag nu sagt utesluter inte att jag delar Hans Göran Francks uppfattning att det är viktigt att vara uppmärksam på tendenser som kan tyda på en skärpning av det kriminalpolitiska klimatet. Något underlag för att påstå att domstolarna på senare tid allmänt sett skulle ha blivit strängare i sin påföljdsbestämning än tidigare finns dock knappast. Den ökning av fängelsestraffen som otvivelaktigt skett under de allra senaste åren kan lika väl bero på att brottsligheten, och då särskilt återfallsbrottsligheten, ökat och blivit allvarligare i vissa fall. Jag är mot den bakgrund som jag här tecknat inte beredd att säga att utvecklingen kräver andra särskilda åtgärder än sådana som redan är vidtagna eller planerade. Jag har redan berört den inriktning som gäller för arbetet med förslag till nya regler om villkorlig frigivning och straffskalor för de särskilda brotten. Jag vill också peka på en ny regel som finns fr.o.m. årsskiftet beträffande domstolarnas påföljdsval. Den regeln säger att rätten vid val av påföljd skall fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Detta är enligt min mening en viktig markering av den princip som skall gälla. Jag vill i sammanhanget också framhålla att det är min förhoppning att det inom kort skall vara möjligt att presentera ett förslag om försöksverksamhet med s.k samhällstjänst som alternativ till fängelse. För det tredje frågar Hans Göran Franck om jag avser att föreslå att fängelsestraffet avskaffas för unga lagöverträdare i åldern 15-17 år. Lagstiftningens utgångspunkt är att personer under 18 år skall dömas till fängelse i rena undantagsfall. I första hand skall åtgärder ske inom ramen för socialtjänsten. Det är också den praxis som allmänt tillämpas i domstolarna. År 1987 dömdes 16 personer under 18 år till fängelse. När domstolarna dömer mycket unga människor till fängelse rör det sig i allmänhet om fall där socialvårdens resurser och möjligheter inte har bedömts som tillräckliga och där en skyddstillsyn inte kan anses vara nog ingripande. Situationen är då regelmässigt den att den unge har en lång och allvarlig kriminalitet bakom sig samtidigt som ett antal rehabiliteringsförsök på olika sätt har misslyckats. För att det skall vara möjligt att ytterligare minska användningen av fängelse för dem som är under 18 år är det därför viktigt att socialtjänstens möjligheter att hantera dessa fall förbättras. Jag vill i detta sammanhang framhålla att regeringen under våren kommer att förelägga riksdagen förslag till ändringar i lagen om vård av unga. Förslaget är avsett att innebära att kommunerna skall få större möjligheter att tidigare ingripa med tvångsomhändertagande av ungdomar som befinner sig i utsatta situationer till följd av kriminalitet eller missbruk eller av andra skäl. Inom socialdepartementet pågår vidare en översyn av statsbidragen till de s.k. § 12-hemmen, dvs. de hem som skall finnas för vård av unga som på vissa grunder, bl.a. brottslig verksamhet, behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. Det har i olika sammanhang riktats kritik mot att resurserna till dessa hem är otillräckliga när det gäller ungdomar i särskilt utsatta situationer. Den fjärde frågan som Hans Göran Franck ställt till mig gäller om det har skett en skärpning av nådepraxis och i så fall på vilket sätt. Här vill jag framhålla följande. I nådeinstitutets natur ligger bl.a. att varje beslut grundar sig på en fri och skönsmässig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Någon praxis i vanlig mening kan man därför inte tala om. Jag vill emellertid framhålla att förändringarna i fråga om andelen bifallna ansökningar varit mycket små under 1980-talet.

Herr talman! Nedgången av antalet intagna på våra kriminalvårdsanstalter under senare decennier fram till 1980 har varit resultatet av medvetet reformarbete, framför allt från socialdemokratins sida. Enligt min mening borde detta ha fortsatt även under 1980-talet. Denna successiva minskning av antalet intagna skedde under en tid då antalet anmälda brott ökade kraftigt. Det är nu tydligen nödvändigt att skapa en förstärkt opinion för att detta arbete måste fortsätta. På kriminalpolitikens område är det främst en ökad upptäcktsrisk, snabba ingripanden, snabb handläggning av brottsutredningar och de brottsförebyggande åtgärderna som har den största betydelsen för att motverka brottsligheten. Men det viktigaste är att vi måste finna vägar att rättvist förändra samhället ekonomiskt, socialt och kulturellt på ett sätt som kan skapa varaktiga garantier mot en utbredd kriminalitet. Det är under 1980-talet som såväl antalet fängelsedömda som nyintagna i kriminalvårdsanstalt gradvis har ökat. Att det 1983 förekom en topp som är lika stor som den som förekom 1987 men mindre än under innevarande år förändrar ingenting i denna utveckling. Att göra jämförelsen endast med 1983 är missvisande. Det finns också särskilda omständigheter som kan förklara uppgången under 1983, nämligen att den s.k. halvtidsfrigivningen genomfördes då. De fortsatta ökningarna av antalet fängelsedömda och nyintagna under de senaste åren är oroväckande. Antalet fängelsedömda som uppgår till 17 206 för 1987 och till ännu högre tal för 1988 utgör historiskt rekord. Sedan halvtidsfrigivningen genomfördes minskade beläggningen med ca 350 platser under budgetåret 1983/84 jämfört med föregående budgetår. Trots detta uppgår högsta beläggningen för 1988 till över 4 000. Antalet frivårdsklienter har däremot minskat kraftigt under hela 1980-talet. Ett avskaffande av halvtidsfrigivningen och en avsevärt utökad polisverksamhet liksom olika straffskärpningar bl.a. vid återfall kommer onekligen att leda till att antalet fängelsedomar och intagningar på fångvårdsanstalter kommer att öka väsentligt. I detta läge torde den av Laila Freivalds åberopade regeln om lindrigare påföljd, som gäller från årsskiftet, få förhållandevis liten betydelse. Inte heller lär den aviserade försöksverksamheten med s.k. samhällstjänst få annat än marginell effekt. I budgetpropositionen redovisas att under den senaste tvåårsperioden har beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna ökat med 13 96 och vid häktena med 27 2. Beläggningen vid de slutna riksanstalterna har tidvis enligt propositionen varit så hög att häktade som dömts inte har kunnat placeras i anstalt utan fått stanna kvar i häkte. Beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna kan därför enligt propositionen väntas öka ytterligare under år 1989. Regeringen har med hänsyn till beläggningsutvecklingen beslutat att inte mindre än 124 tidigare stängda platser vid slutna riksanstalter samt 75 platser vid de tidigare nedlagda lokalanstalterna får tas i anspråk. Från humanitära och samhällsekonomiska utgångspunkter måste en grundläggande tankegång i modern kriminalpolitik vara att reducera tillämpningen av fängelsestraff till ett minimum. Återfaller den dömde borde det regelmässigt vara tillräckligt att döma till påföljd bara för de nya brotten. Jag ställer en direkt fråga till Laila Freivalds: Vilka sakliga invändningar kan hon göra mot denna inställning beträffande inriktningen av kriminalpolitiken? Dessa ställningstaganden återfinns för övrigt i gällande socialdemokratiska program för kriminalpolitiken. Min uppfattning är att tiden nu är mogen för att avskaffa fängelsestraffet för ungdomar i åldern 15 till 17 år. Redan i det kriminalpolitiska program som socialdemokraterna presenterade 1972 sades att lagöverträdare under 18 år inte skall kunna häktas eller dömas till frihetsberövande påföljd i kriminalvården. I det program som antogs 1981 krävdes att barn under 18 år inte skall dömas till frihetsstraff utan, om det är nödvändigt, omhändertas genom socialtjänstens försorg. Jag ställer ytterligare en direkt fråga till Laila Freivalds: Delar hon denna uppfattning som kommit till uttryck i de socialdemokratiska programmen? Sedan 1965 har antalet fängelsedömda ungdomar varierat från 15 till 30 per år. 1986 uppgick antalet fängelsedömda ungdomar till 30. Vad gäller min fråga om nådeärenden i praxis säger Laila Freivalds å ena sidan att det inte finns någon praxis och å andra sidan att förändringarna i tillämpningen varit mycket små under 1980-talet. Till detta vill jag nämna att det i Ola Schönnings bok Att söka nåd finns ett särskilt kapitel som har rubriken Nådeärenden i praxis. Schönning har tidigare tjänstgjort som föredragande vid nådeenheten och under denna tid handlagt ca 1 500 nådeärenden. Det finns anledning att se till att denna undersökning och bearbetning kompletteras.

Herr talman! Låt mig först som sist slå fast att folkpartiets uppfattning om kriminalvården är att vi i Sverige skall slå vakt om en human kriminalvård. Jag tror för övrigt att det råder en politisk enighet i den frågan. Debatten — när den förekommer — rör sig oftare om detaljer. Det är med avsikt jag säger ”debatten — när den förekommer”. Vi i folkpartiet är bekymrade över den uppgivenhet som vi anser prägla inställningen till kriminalvården i våra dagar. Herr talman! Det är självfallet oacceptabelt att en livstidsdömd spion kunde rymma under en obevakad permission, och den debatt som då följde var välbehövlig. Men egentligen finns det andra problem inom kriminalvården som är bra mycket väsentligare. Jag tror att vi är ense om att fängelsevistelse inte medför några positiva effekter för den intagne men att vi trots det måste ha kvar fängelsestraffet som en sista utväg. Sedan är jag i likhet med justitieministern ganska skeptisk till Hans Göran Francks sätt att använda statistik. Det är orimligt att bara räkna antalet fängelsedomar och helt förtiga siffrorna om anmälda brott. Någon proportion måste det finnas mellan dem. Nu talade emellertid justitieministern liksom i budgetpropositionen om samhällstjänst. Då är det angeläget för mig att påminna om att vi från folkpartiets sida år efter år har fört fram ett sådant förslag utan att socialdemokraterna har velat visa det minsta intresse för det goda alternativ till fängelse som samhällstjänst skulle vara. Vi har här i kammaren fått lyssna till de mest varierande invändningar emot ett humant alternativ till fängelse. Men, herr talman, jag är naturligtvis beredd att glömma de invändningarna, ty även om syndaren vaknar sent är det bra när han äntligen vaknar. Hans Göran Franck har aldrig varit med om att förorda samhällstjänst, men nu kanske vi kan räkna på också hans stöd för ett humant folkpartiförslag. Min fråga till justitieministern blir emellertid: När kan vi räkna med ett förslag? Det finns inte upptaget i propositionsförteckningen för våren. Varje dag som går döms kanske någon till fängelse, någon som skulle kunna räddas till ett bättre liv genom att få göra samhällstjänst i stället för att komma till en kriminalvårdsanstalt och träffa likasinnade och få en fortsatt utbildning i brottslighet. Vi väntar med spänning på att regeringens förslag skall följa de borgerliga partiernas tidigare förslag. Jag nämnde den kriminalpolitiska debatten och vill gärna ta upp ännu en fråga. Vi har från folkpartiets sida häromdagen väckt en partimotion om kriminalvården. I den begär vi att en parlamentarisk utredning får i uppdrag att göra en förutsättningslös utvärdering av den nuvarande kriminalvårdslagen. Den nu gällande lagen tillkom 1974 när förutsättningarna ute i samhället inte var desamma som i dag. Narkotikamissbruket t.ex. var då inte alls så utbrett som i dag. Vi menar att det råder en viss uppgivenhet i debatten, och det är farligt. Vi får aldrig ge upp våra ambitioner att söka återföra dem som har begått brott till ett normalt liv. Vi i folkpartiet gör det inte, men vi tycker att det är dags att man undersöker varför de goda och stolta ambitionerna i 1970-talets reform inte har gett det resultat som så många hoppades då. Därför vill jag fråga: Är justitieministern beredd att allvarligt och med positivt sinne överväga folkpartiets förslag om en parlamentarisk utredning? Jag ställer denna fråga särskilt mot bakgrund av att justitieministerns svar kan tolkas som att det inte finns några andra åtgärder att vidta än de som hon räknade upp i svaret.

Herr talman! En annan typ av brott som ökar är misshandel mot barn, både fysisk, psykisk och sexuell misshandel. När jag träffade länspolismästaren i Uppsala före jul påpekade han att antalet incestbrott i länet hade ökat i oroande grad. Tidningsartiklar om detta har också förekommit under de senaste dagarna. Sexuella övergrepp mot barn och kvinnor är en brottstyp som utförs av människor som är i uppenbart behov av vård. Dessa människor blir inte mindre brottsbenägna av att de hamnar i fängelse, det visar det faktum att de ofta upprepar sina brott. Som justitieministern påpekade har det getts ett vidgat utrymme för att döma människor till kontraktsvård. Det sker också en försöksverksamhet. Orsaken till att jag nu gått upp i talarstolen är att justitieministern i samband med ett incestfall i höstas utlovade åtgärder för att man skulle komma till rätta med denna typ av brott. Jag vill därför fråga vilka dessa åtgärder är och när justitieministern kommer att vidta dem. När kommer man att införa den typ av vård som leder till att detta problem kan lösas?
Herr talman! Hans Göran Franck frågade om jag delar den uppfattning som han har givit uttryck för i sin interpellation när det gäller fängelsestraffet i allmänhet och användande av det i fråga om ungdomar. Jag tror att det framgick av mitt svar att jag i allt väsentligt delar denna uppfattning.

Jag villi anslutning till detta peka på att utvecklingen i fråga om nådebifallen inte har varit negativ. Jag vill t.o.m. peka på att det, utöver vad som framgår av den statistik som Hans Göran Franck har redovisat i sin interpellation, har skett en ökning av antalet bifall av nådeansökningar mellan åren 1987 och 1988. Till Karin Ahrland vill jag säga att jag inte kan dela åsikten att en allmän uppgivenhet präglar inställningen till kriminalvården. Det är inte den uppfattningen jag får när jag reser runt i landet och träffar människor som arbetar inom kriminalvården. Jag tror att det är en uppfattning som man kan få när man följer massmedierna och följer människor som inte själva är direkt involverade i arbetet inom kriminalvården. När jag träffar de människor som är engagerade i kriminalvården har det slagit mig vilken oerhörd idérikedom och ambition det finns bland dem. Detta kommer till uttryck bl.a. i att det försiggår olika typer av projektverksamhet, både inom anstaltsvården och inom frivården, där engagemanget och idérikedomen hos personalen tas till vara. Jag är övertygad om att en hel del av dessa projekt så småningom kommer att bli nya etablerade metoder inom kriminalvården som kan tillämpas på flera anstalter och inom områden där de nu bedrivs som försöksverksamhet. Jag har tidigare haft tillfälle att säga att vi håller på att studera frågan om samhällstjänst. Under våren kommer en promemoria från departementet i denna fråga som skall snabbehandlas. Förhoppningsvis kan ett förslag överlämnas till riksdagen redan i vår. När det gäller en utvärdering av kriminalvårdslagen vill jag säga att det pågår en översyn av denna lag, och jag räknar med att denna översyn är avslutad till hösten. Jag bedömer det inte som angeläget att nu tillsätta en parlamentarisk kommission för att bedriva detta arbete. Berith Eriksson tar upp problemen med sexuella övergrepp på barn. Jag sade redan i höstas, då jag enligt Berith Eriksson utlovade vissa saker, att den här problematiken är uppmärksammad och hanteras på olika sätt. Låt mig kort erinra om på vilket sätt man måste hantera detta problem. Detta är i första hand inte en lagstiftningsfråga, utan det handlar om att upptäcka och beivra dessa fall av övergrepp. Sedan lång tid har ett problem varit att vi har haft dålig kännedom om i vilken utsträckning barn blir utsatta för sexuella övergrepp. Jag tror att den allmänna debatt som har följt i spåren av vissa uppmärksammade fall har lett till att vi har ökad möjlighet att få kännedom om dessa fall. Det är viktigt att samhällets olika organ och enskilda individer tar initiativ av olika slag och stöder de drabbade familjerna. Därutöver är det viktigt att man inom ramen för kriminalvården utvecklar metoder för att behandla de människor som är involverade i denna typ av brottslighet. Inom departementet håller vi på att utarbeta en promemoria som kommer inom kort. I denna promemoria tas lagändringar i brottsbalken vad gäller påföljderna för brott av typ sexuella övergrepp på barn upp.

Herr talman! Jag vill först replikera Karin Ahrland. Det är bra att hon säger att hon vill ha en human kriminalpolitik. Men jag vill erinra henne om att folkpartiet i den rapport och det program som partiet har lagt fram går så långt att det talas om att man skall ha samma regler för 15-17-åringar i häkte som för vuxna. Det betyder att steget inte är långt till att man kräver detta även i fråga om fängelse, eftersom det handlar om samma regler så till vida att det fordras synnerliga skäl i båda fallen. Det finns också i folkpartiets program bockfötter, som ger ett intryck av att man alltför mycket tar hänsyn till vedergällningskänslor när man gör sina bedömningar. Men det är ändå bra, som Karin Ahrland här sade, att fängelsestraffet bara skall användas som en sista utväg. Är det på det sättet, tror jag att man behöver tänka efter en del när det gäller vad man har sagt i sina motioner och rapporter. Både Laila Freivalds och Karin Ahrland har talat om att statistiken inte har redovisats på ett alldeles riktigt sätt. Jag vill då bara säga att det finns en bra statistik i Rättsstatistisk årsbok. Där framgår det tydligt att antalet fängelsestraff, dvs. nyintagna på kriminalvårdsanstalt, minskade fram till 1980. Därefter kom vändningen. Jag vill säga till både Laila Freivalds och Karin Ahrland att samtidigt som den här minskningen skedde efter brottsbalkens tillkomst ökade antalet anmälda brott kraftigt. Detta kan man inte förklara på annat sätt än att det är fråga om en viss förändring i den kriminalpolitiska synen på olika håll. När det gäller samhällstjänsten kan här finnas ett alternativ. Men jag vill framhålla att det också finns mycket vägande kritiska synpunkter i detta sammanhang, bl.a. från förre BRÅ-chefen och tillika nuvarande justitierådet Bo Svensson, vilka bör beaktas. Därför är det bra om man stannar vid att det här får gälla som ett försök.

Herr talman! Jag börjar med att säga några saker till justitieministern. För det första har jag inte påstått — och kommer aldrig att påstå och har heller aldrig fått uppfattningen — att det finns en uppgivenhet bland dem som arbetar inom kriminalvården. Det var inte det som jag sade i mitt inlägg. Vad jag åsyftade är debatten, och det är en annan sak. Det gäller den debatt som förs bl.a. här i kammaren, bland nämndemän och ute i landet hos olika föreningar som är intresserade av detta. Eftersom jag har varit justitieutskottets ordförande under en längre tid än vad Laila Freivalds varit justitieminister, kan jag nog säga att jag har besökt fler fängelser. Jag har då stött på mycket goda ambitioner hos dem som arbetar inom fångvården. Bl.a. har jag där fått ett uppslag som Hans Göran Franck förmodligen inte gillar, nämligen att man borde se över den s.k. närhetsprincipen. Det är ju väldigt ofta så, att de intagna på lokalanstalterna alltför lätt kommer i kontakt med det gamla gänget i den egna kommunen eller staden — för att bara nämna ett exempel på att man inte är helt uppgiven. För det andra noterade jag att justitieministern sade ”inte nu” i fråga om folkpartiets krav på en utvärdering av kriminalvårdslagen. Vi i oppositionen är vana vid att få tjata och att återkomma ett antal gånger. Men det har gett resultat när det gäller samhällstjänsten. Vi ser fram emot promemorian. Säkert blir det förr eller senare resultat också när det gäller en utvärdering av kriminalvårdsformen. Sedan till Hans Göran Franck. Var snäll och läs vår motion och det tryckta programmet! Där finns icke ett ord om häkte för ungdomar mellan 15 och 17 år. Det är en missuppfattning som Hans Göran Franck sedan gammalt lever högt på. Jag överlämnar gärna ett exemplar av vår motion i denna fråga.

Herr talman! Jag efterfrågade inte precis nya straffskalor. Jag är nämligen fortfarande av den uppfattningen att längre fängelsestraff inte hjälper när det gäller den här typen av brottslingar. Jag skulle hellre ha velat höra att man avser att bygga ut kontraktsvården och att den skall bli ett påföljdsalternativ vid den här typen av brott. Här har man ju erfarenheter från andra länder, där tillfredsställande resultat har uppnåtts.

Herr talman! Till Karin Ahrland vill jag säga att jag inte alls har missuppfattat den kriminalpolitiska rapporten. Där står vad jag har sagt här i dag. Jag tror att också Karin Ahrland är medveten om detta. Dessutom tror jag att Karin Ahrland tycker att de skrivningar som finns i rapporten är olyckliga. Låt mig till slut säga att Laila Freivalds inte har gjort några nämnvärda invändningar mot mitt inlägg här. Det kan tolkas på två sätt. Det kan t.ex. tolkas så, att hon nu verkligen vill infria programutfästelserna om ett avskaffande av fängelsestraff för ungdomar i åldern 15-17 år. Det betyder att justitieministern vill att man skall göra allt för att få en fortsättning på den utveckling som ända fram till 1980 ledde till en minskning av antalet fängelsestraff. Vidare är det angeläget att säga att när det nu är fråga om att fatta nya beslut beträffande återfallen måste tidigare gjorda ställningstaganden modifieras. Dessa kan ju leda till en mera oväntad utveckling på detta område än man trott. Det är inte bara jag utan också åtskilliga forskare som har den uppfattningen att det kan bli långt fler fångar i våra fängelser än någon har kunnat förutse, om man inte tänker efter och förändrar kritiken på väsentliga punkter. Alla säger sig anse att fängelsestraffet är ett dåligt och skadligt alternativ. Men sedan gäller det ju att också göra något.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar på Hans Göran Francks interpellation är det viktigt att arbeta vidare på att skapa alternativ till fängelsestraffet när det gäller unga lagöverträdare. Det arbetet kommer vi att fortsätta med, och det bör så småningom kunna leda till att ännu färre än 16 ungdomar per år blir dömda till fängelsestraff. När det gäller återfallsförbrytare anser jag att den syn som vi i dag har, att återfall i brott är ett skäl till att utdöma strängare straff än i tidigare dom, måste vidmakthållas. Det är på det sättet som samhället har möjlighet att markera att fortsatt kriminalitet inte accepteras. Det handlar ju inte alltid om fängelse, utan det finns också alternativa påföljder. Men man måste ha en skärpt inställning till människor som återfaller i brott. Detta anser jag vara väsentligt. Till Berith Eriksson vill jag säga att jag inte utesluter möjligheten att döma till kontraktsvård, om det finns en lämplig behandlingsform för de människor som begår sexuella övergrepp på barn.

Herr talman! Göran Ericsson har i en interpellation ställt två frågor om ordningsvakter till mig. Han har frågat om jag avser att vidta en översyn av den nu gällande lagen om ordningsvakter syftande till att skärpa kraven på att varje ordningsvakt som tjänstgör i offentlig miljö skall ha sådant förordnande som föreskrivs i lagen om ordningsvakter. Vidare har han frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta på kort sikt för att skydda allmänheten mot vad han kallar privata ordningsvakter som saknar för sin tjänst erforderlig utbildning. Göran Ericssons frågor berör två närbesläktade företeelser: ordningsvakter och bevakningsföretag. Jag skall redogöra lite närmare för reglerna om dessa. En ordningsvakt är enligt lagen om ordningsvakter en person som förordnas att medverka till att upprätthålla allmän ordning. För att fullgöra denna uppgift har ordningsvakten vissa särskilda befogenheter att bl.a. omhänderta berusade personer. Dessa befogenheter framgår av polislagen. förordnas. Detta gäller bl.a. tjänstgöring vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och i lokaler där alkoholdrycker serveras till allmänheten med vederbörligt tillstånd. När det gäller offentliga tillställningar och konserter får polisen med stöd av allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster föreskriva att anordnaren måste anlita förordnade ordningsvakter. Den möjligheten har polisen inte i fråga om t.ex. restauranger, om det inte är fråga om offentliga tillställningar. Med bevakningsföretag avses enligt lagen om bevakningsföretag den som yrkesmässigt åtar sig att för någon annans räkning bevaka t.ex. en offentlig tillställning eller att ställa ordningsvakter till exempelvis restaurangers förfogande för ordningshållning. För att få bedriva verksamhet av detta slag krävs auktorisation enligt den lagen. Förordnande som ordningsvakt liksom auktorisation för bevakningsföretag kan återkallas om det finns skäl till det. Jag skall nu övergå till att säga något om det som Göran Ericsson kallar privata ordningsvakter, dvs. personer som medverkar till att upprätthålla allmän ordning utan att ha förordnande som ordningsvakt. Det är vanligt att personer anställs av t.ex. restaurangägare för detta ändamål utan att ha något sådant förordnande. Det kan också vara fråga om anställda som har bevakningsuppgifter vid sidan om andra uppgifter. Den anställde har inga andra befogenheter än restaurangägaren när det gäller att hålla ordning. Dessa befogenheter följer reglerna om nödvärn och nöd och är desamma som var och en har vid exempelvis en privat tillställning i den egna bostaden. Det säger sig självt att sådan personal har en mycket begränsad rätt att bruka våld. Jag utgår från att det är vad jag nu senast redogjort för som Göran Ericsson syftar på när han talar om mindre nogräknade företag, som väljer att i sin tjänst ta personer vars enda företräden är svällande muskler. Redan i dag krävs det ju nämligen auktorisation för företag som ställer anställd vaktpersonal till andras förfogande. Göran Ericssons frågor gäller således om det bör krävas att den personal som exempelvis restauranger anlitar för att hålla ordning skall ha förordnande som ordningsvakt eller vara anställd av ett auktoriserat bevakningsföretag. Jag kan nämna att ett förslag till en ny ordningslag för närvarande bereds i justitiedepartementet. I det sammanhanget kommer frågor som rör ordningshållningen på t.ex. restauranger att tas upp. Göran Ericssons fråga kan emellertid ytterst också sägas gälla om företag över huvud taget skall få fortsätta att utan särskild auktorisation bevaka sin verksamhet och sina anläggningar i egen regi. Detta spörsmål har riksdagen med anledning av motioner behandlat tre gånger under de senaste tio åren. Vid alla tre tillfällena, senast år 1986, har riksdagen intagit den ståndpunkten att kravet på auktorisation för bevakningsföretag inte skall utsträckas till också sådan bevakningsverksamhet som organiseras inom ett företag och endast avser företagets eget skydd. Jag delar riksdagens uppfattning. Det är inte realistiskt att staten skulle reglera den bevakningsverksamhet som företag bedriver för egen räkning. Det skulle vidare bli svårt att avgränsa den tillståndskrävande verksamheten från sådana bevakningsinsatser som var och en måste ha rätt att göra till skydd för sin egendom.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det var långt och väl genomarbetat, men jag vet inte riktigt om statsrådet hamnade på någon form av politisk målsättning i slutet. För den som lyssnade på svaret framgick det tydligt hur komplicerat det hela är och hur snåriga bestämmelserna är. Antalet ordningsvakter i det svenska samhället har ökat dramatiskt, så också antalet bevakningsföretag som lämnar tjänster till företag, offentliga och privata. Det är en följd av två omständigheter. Det ena är den socialdemokratiska politiken från 1982 fram till årets budgetproposition. Den har inneburit att antalet poliser har dragits ner ganska kraftigt. Det andra är den ganska snabbt ökande brottsligheten under samma tid. Det är naturligt att företag och t.ex. enskilda restaurangägare försöker genom privata vakter skydda vad man inte kan få skyddat genom samhället. Det är, herr talman, faktiskt en privatisering så till den milda grad att inte ens moderata samlingspartiet förmår ställa upp på den. I det här perspektivet är det från rättssäkerhetssynpunkt inte särskilt välbetänkt att passivt åse utvecklingen. I den här kammaren har vi då och då diskuterat polisens utbildning och slagit vakt om den. Nu överlämnar vi ordningshållningen till personer som egentligen har endast två företräden, att vara fyllda 18 år och att anses lämpliga. Jag försökte i min interpellation peka på den ordningsvaktsverksamhet som riktar sig till allmänheten. Att sitta och bevaka ett företag är, som jag ser det, en verksamhet som vem som helst utan större utbildning kan anmodas att utföra. Men att agera i svåra och känsliga situationer på exempelvis restauranger kräver ett stort mått av erfarenhet, lämplighet och utbildning. Man bör kunna kräva att varje godkänd ordningsvakt skall ha genomgått den utbildning som krävs för att erhålla ett s.k. polismansförordnande. Jag har varit i kontakt med våldsroteln här i Stockholm, där man har noterat ökningen av antalet ärenden där ordningsvakter är misstänkta för misshandel. Detta är mycket allvarligt. Jag vill i det här sammanhanget passa på att fråga justitieministern om hon för sin del anser att ett sådant krav som jag nu har skisserat är väl avvägt. Det innebär att alla ordningsvakter som har att arbeta i varuhus och på restauranger skall ha särskild utbildning, medan de ordningsvakter och väktare som bevakar företag och företagsverksamheter väl kan vara personer som är fyllda 18 år och anses lämpliga. Bevakningsföretagen skall självfallet vara auktoriserade. Men det är egentligen inte graden av seriositet i företagsledningen som avgör hur vakten eller väktaren, ställd i en svår situation som han inte bemästrar, agerar. Detta är, herr talman, den springande punkten. Har man inte utbildning och erfarenhet är det lätt att göra fel. Det är sådana här situationer som vi låter utbilda poliser i tre år för att klara. För dessa väktare räcker det med att de är 18 år och anses lämpliga. Jag har noterat litet lättsinnighet. Jag hoppas att justitieministern genom Prot. 1988/89:51 det arbete som nu pågår i departementet återkommer med en något stramare 17 januari 1989 hållning i fråga om utbildningskravet, så att vi på det sättet kan få tillstånden = JZJ—s soo | situation som är godtagbar ur många synpunkter. Den budgetproposition som nu framlagts innebär att vi får fler poliser. Det tar många år innan det slår igenom. Men vi skulle ganska snart kunna skaffa oss en väktarkår, som är mer lämpad än den väktarkår som tjänstgör i dag. Jag ber, herr talman, att än en gång få tacka för det långa och väl genomarbetade svaret.
Herr talman! Jag är inte säker på att jag riktigt förstod vad Göran Ericssons krav går ut på. Jag hoppades att mitt fylliga svar på interpellationen skulle klarlägga de regler som finns på det här området, men jag är inte säker på att svaret var tillräckligt klarläggande. Jag ställer mig något frågande till Göran Ericssons påstående om att det enda krav som ställs på ordningsvakter är att de fyllt 18 år och är lämpliga, och att detta inte är tillfyllest. Om det är fråga om personer som förordnas till ordningsvakter och därmed får vissa befogenheter, krävs inte bara att de skall vara 18 år och lämpliga, utan det krävs utbildning och det sker en kontroll av dessa personer. Jag kan inte förstå annat än att de ordningsvakter som vi i dag har uppfyller de krav som Göran Ericsson talar om. Det kan eventuellt förhålla sig så att det inte är ordningsvakter Göran Ericsson avser utan personer som används för att upprätthålla ordning inom ramen för företagens egen verksamhet. Jag hänvisar bara till mitt svar, att jag inte ser det som möjligt att förhindra företag att använda sig av personal för att upprätthålla ordning inom de egna lokalerna och inom ramen för den egna verksamheten. Jag anser det vara en rättighet för varje företag — precis som för varje enskild individ — att vidta den typen av åtgärder. således är det också viktigt att man är medveten om att den typen av personal inte har några andra befogenheter att bruka våld än vilken annan person som helst i samhället.
Herr talman! Jag tror att justitieministern och jag talar något vid sidan av varandra — medvetet eller omedvetet. Det är riktigt att jag har tackat för interpellationssvaret. Det var fylligt och bra. Men i denna kammare sitter en politisk församling, och därför trodde jag att justitieministern skulle ha några politiska ambitioner och inte bara redovisa regler som gäller för dagen utan också ange vilka ambitioner som regeringen har. Det må vara hur det vill, men som vald representant för svenska folket och som ledamot av denna kammare, anser jag för min del att det inte skall vara tillåtet för restaurangägare att skaffa sig bödlar till vakter som slår ned folk och sedan blir misstänkta för misshandel. Vart fjärde gatuvåldsbrott i detta land begås på en kvadratkilometer stor area i Stockholm, och det är våldet i anslutning till restaurangbesök som utgör ett problem. Jag menar att man bör se till att de vaktbolag som hyr ut personer för att de 17 skall vakta restauranger och kasta ut människor därifrån ändå bör ha en kompetens som något överstiger den kompetens som var och en har, dvs. den kompetens som restaurangägaren själv har. Att arbeta bland människor är ett grannlaga arbete. Det är inte som att sitta på ett företag och bevaka om portarna stängs eller öppnas.
Herr talman! Göran Ericsson, en restaurangägare får givetvis inte skaffa sig vakter som sedan — som Göran Ericsson uttryckte saken — går och slår ned folk. Då är det fråga om misshandel och sådan måste beivras. Men jag anser inte att det finns något hinder för restaurangerna att ha personal som försöker hålla ordning i lokalen. Givetvis skall denna personal göra detta inom lagens råmärken. Göran Ericsson sade att om det rör sig om vaktbolag som hyr ut personal för ordningens upprätthållande, bör personalen ha kompetens för detta. Vi talar nu om en annan kategori, eftersom det ställs krav på vaktbolag som yrkesmässigt hyr ut ordningsmän, och det ställs krav på kompetens när det gäller dessa ordningsmän.
Herr talman! Hur det nu än förhåller sig, så hoppas jag att justitieministern i det arbete som pågår inom departementet noga granskar denna fråga. Vad jag i dag har velat göra är att peka på den utveckling som sker och som är iakttagbar i den brottsstatistik som finns tillgänglig hos kriminalpolisen i Stockholm men också hos polisen inom andra storstadsområden i det här landet. Det är otillfredsställande att det förekommer att vaktmän kastar sig över folk och begår övergrepp. Polislagen föreskriver faktiskt i 2 § att polisman för det första skall förebygga brott. För det andra skall han hindra att brott kommer till stånd. För det tredje skall han ingripa om brott begåtts. Det är en form av stegvis indelning som också vakter i sin tjänsteutövning borde iaktta.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska våldet, framför allt bland ungdomar, och göra det möjligt för de enskilda medborgarna att våga vistas ute på gator och torg oavsett tidpunkt på dygnet. Brottsutvecklingen i Sverige är oroande. Inte minst gäller detta våldsbrottsligheten. I fråga om ungdomsvåldet finns det dock ingen egentlig grund för att påstå att denna brottslighet skulle ha ökat under senare år. Men det är naturligtvis ändå ytterst angeläget att komma till rätta med den våldsbrott Prot. 1988/89:51 slighet som förekommer bland ungdomar. 17 januari 1989 Regeringen har också vidtagit och kommer att vidta en rad åtgärder för att motverka denna brottslighet. Statsrådet Margot Wallström redovisade vid riksdagens frågestund den 15 december föra året en del av de konkreta åtgärder som regeringen förbereder i syfte att motverka våldet bland ungdomar. Jag hänvisar till den redovishingen och tar nu upp åtgärder av annat slag, i första hand på lagstiftningsplanet. Den 1 februari 1988 trädde en lagändring i kraft som innebär att gränsdragningen mellan misshandel och grov misshandel förskjutits i skärpande riktning. Sedan den 1 juni 1988 gäller en lag om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål. I lagen förbjuds innehav på allmän plats av vissa särskilt farliga föremål — s.k. gatustridsvapen. Exempel på sådana vapen är knogjärn och karatepinnar. I lagen förbjuds också innehav av knivar och vissa andra farliga föremål vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det pågår en allmän översyn av vapenlagstiftningen i den år 1987 tillsatta vapenutredningen. En huvudlinje i utredningens arbete är att motverka riskerna för att vapen kommer till brottslig användning. Utredningen skall bl.a. överväga om vissa farliga föremål bör totalförbjudas. Den skall också presentera ett underlag för regeringsbeslut om att vapenlagens bestämmelser skall tillämpas i fråga om föremål som inte är vapen enligt lagen, men som är ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet. Regeringen har nämligen numera rätt att meddela sådana föreskrifter. Utredningen förväntas presentera sina förslag under sommaren 1989. Vidare har det på förslag av regeringen skett en ökad kriminalisering av våldspornografi fr.o.m. årsskiftet. Hädanefter faller även bilder i tidningar och böcker liksom stillbilder under straffbestämmelsen. Ett förslag av våldskildringsutredningen om skärpningar av lagstiftningen mot det s.k. videovåldet övervägs för närvarande i regeringskansliet. Jag kan i detta sammanhang nämna att regeringen har haft en överläggning med företrädare för videobranschen. Dessa har presenterat förslag till relativt långtgående etiska regler för videomarknaden. Fängelsestraffkommittén har i sitt betänkande Påföljd för brott föreslagit att straffskalorna för de olika brotten skall ändras och att våldsbrottens straffvärde skall höjas i förhållande till exempelvis förmögenhetsbrotten. I justitiedepartementet förbereds nu lagförslag som i huvudsak har denna inriktning. När det gäller åtgärder som tar sikte just på unga lagöverträdare har regeringen tagit initiativ till lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 1988, och som är avsedda att bidra till att ungdomar som begår brott möter en snabbare och mer markerad reaktion från samhällets sida. Förslag till ändringar i lagen om vård av unga kommer också, som jag nyss nämnde i mitt svar till Hans Göran Franck, att föreläggas riksdagen under våren. Förslaget är avsett att innebära att kommunerna skall få större möjligheter att ingripa med tvångsomhändertagande i ett tidigare skede än vad som är fallet nu när ungdomar befinner sig i utsatta situationer till följd av kriminalitet eller missbruk eller av andra skäl. 19 Som jag också nämnt i mitt svar till Hans Göran Franck pågår det inom socialdepartementet en översyn av statsbidragen till de s.k. § 12-hemmen, dvs. de hem som skall finnas för vård av unga som på vissa grunder, bl.a. brottslig verksamhet, behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. Socialdepartementet anordnar en hearing den 30 januari om vården av de mest utsatta ungdomsgrupperna. Syftet med hearingen är att i arbetet med förslag till ändringar i lagen om vård av unga höra hur olika yrkesrepresentanter ser på nuläget i ungdomsvården. Vidare skall åsikter fångas upp om vilka förändringar i lagstiftning och statsbidragssystem som anses angelägna. Ingbritt Irhammar har i sin interpellation tagit upp frågan om personalförsörjningssituationen inom polisväsendet. Jag vill här erinra om att regeringen i årets budgetproposition har föreslagit en väsentligt ökad antagning av polisaspiranter till polishögskolan, från 360 för innevarande budgetår till 600 för nästa budgetår, vilket är det antal som rikspolisstyrelsen har föreslagit och det högsta antal som polishögskolan klarar av att utbilda under nästa budgetår. I budgetpropositionen har också föreslagits att man övergångsvis öppnar möjlighet för polismyndigheterna att i ökad utsträckning ta i anspråk annan personal för uppgifter som inte kräver den kompetens som följer med polisutbildningen. Avsikten med detta förslag är att öka effektiviteten i det egentliga polisarbetet. I sammanhanget vill jag tillägga att regeringen också i årets budgetproposition har angett att polisen i sitt arbete skall prioritera kampen mot våldsbrottsligheten. Vid sidan av åtgärder av det slag som jag nu har tagit upp är det naturligtvis angeläget att ge stöd och hjälp på olika sätt till dem som drabbats av våldet. För att stärka brottsoffrens ställning har en rad åtgärder vidtagits bara under det senaste året. Möjligheterna för ett brottsoffer att få sitt skadeståndsanspråk prövat i brottmålsprocessen har utvidgats liksom möjligheterna att få ersättning av statsmedel för skador till följd av brott. Den som är målsägande i en rättegång kan under vissa förutsättningar få ett eget biträde — ett målsägarbiträde — under det rättsliga förfarandet vid bl.a. grövre brott med inslag av våld eller annan integritetskränkning. Regler har införts om besöksförbud för att ge ett bättre skydd till i första hand kvinnor som förföljs och trakasseras. Vidare har beslutats om ändringar i sekretesslagen som gör det möjligt att i större utsträckning hemlighålla t.ex. en förföljd kvinnas adress. Den redovisning som Margot Wallström lämnade här i riksdagen strax före årsskiftet och den redovisning som jag här nu har lämnat visar enligt min mening att regeringen har tagit initiativ till åtgärder över ett brett fält för att få bukt med våldet i samhället.

Herr talman! Först vill jag tacka för svaret på min interpellation. Jag kan konstatera att det finns uttalanden och åtgärdsförslag som vi är överens om. Jag konstaterar också att vi i centern har föreslagit och fortsätter att föreslå ytterligare åtgärder för att komma till rätta med våldet i samhället, åtgärder som socialdemokraterna i varje fall hittills inte har gett sitt stöd till. Jag skall exemplifiera vad jag åsyftar med mina konstateranden. Vi är överens om att brottsutvecklingen är oroande. Särskilt oroande är Prot. 1988/89:51 våldsbrottsligheten. Vad vet vi om ungdomsvåld och ungdomsbrottslighet? 17januari 1989 Det finns inte någon grund för att påstå att denna brottslighet har ökat under senare år, säger justitieministern. Vad menar justitieministern med ”senare år”? Sedan 1950-talet har ju antalet anmälda brott ökat, femdubblats. Uppklarningsprocenten har samtidigt minskat, vilket är oroande. Antalet oanmälda brott är stort. Hur stort vet vi inte. Brott som begås av ungdomar under 15 år registreras inte. Enligt min mening finns det därför inte möjlighet att med säkerhet uttala sig om i vilken omfattning ungdomsvåld pågår. Vi i centern har motionerat om att brott begångna av denna kategori ungdomar bör noteras — inte i vanlig ordning, utan det skall vara avidentifierade uppgifter likt dem som finns på skolans område. Man skulle notera ålder, kön och typ av brott. Vårt förslag har nu fått stöd från andra partier men inte av socialdemokraterna. Vilka är skälen till att gå emot detta förslag? Det talas allmänt om att våldet har blivit grövre, att det är fråga om mer oprovocerat våld. Vi skulle behöva ha en klarare bild av detta. Vi vet däremot säkert att folk har blivit alltmer rädda för att vistas ute på gator och torg. Det har omvittnats av flera. Skälet till min interpellation var bl.a. en tidningsartikel av vilken det framgick att justitieministern själv försöker undvika T-centralen. Rikspolischefen hade sagt, om tidningsartiklarna är korrekta, att han inte gärna låter sina barn åka in till centrum. Det är ju då fråga om människor som liksom många av oss andra har möjlighet att åka till olika möten och sammankomster på annat sätt än med tunnelbana. Men det är också viktigt att göra någonting för dem som inte har råd att betala taxi och inte har andra möjligheter än att åka tunnelbana när de tvingas in till centrum trots att de är rädda. Det finns anledning att oroa sig. Enligt statistiken utsätts per år 6 96 av befolkningen för någon form av hot eller våld. Värst utsatta är unga män, trots att vanligtvis äldre kvinnor uttalar en större rädsla. Vad skall vi göra? Ja, äntligen har regeringen insett behovet av en utökad polisutbildning, och det välkomnas. Årets satsningar på detta område kommer tyvärr inte att ge önskvärda resultat på länge. Det kommer fortfarande att finnas stora brister. Därför är förslaget om att administrativa uppgifter skall kunna utföras av annan personal än polisutbildad sådan väldigt viktigt — det har vi framfört tidigare. Det är bra att det genomförs. Jag undrar: Till hur många tjänster kommer pengarna att räcka? Har man räknat på det när det gäller de vakansmedel som finns i de fall där man inte i tillräcklig utsträckning kan tillsätta polistjänster? Vi har ju också föreslagit en annan åtgärd för att åtminstone kunna behålla de utbildade poliserna. I fjol föreslog vi att 10 milj.kr. skulle avsättas för detta ändamål. Vi upprepar detta krav i år. Nu får vi höra att vi vunnit en halv seger — 5 miljoner avser regeringen att skjuta till, dock inte nu utan man avvaktar. Varför? Familjens roll är viktig i detta sammanhang. Från borgerligt håll har vi talat om vårdnadsbidrag, som skulle kunna stödja och hjälpa familjer med barn tills barnet börjar skolan. Jag skulle vilja ställa en fråga när det gäller 2 prioriteringar för familjerna. Regeringen säger sig prioritera sex veckors semester framför sex timmars arbetsdag. Socialdemokratiska kvinnoförbundet prioriterar sex timmars arbetsdag. Var står justitieministern som är kvinna och socialdemokrat? Detta är viktigt. Man kan också fråga sig: Vad är viktigast för att minska brottsligheten, att familjen har mer tid för barnen varje dag eller sex veckor på sommaren? Centern vill satsa på en bra skola för barnen med små klasser, hög lärartäthet och individualiserad undervisning för att ge barnen en bra start i livet och lära dem lösa konflikter på fredlig väg. Socialdemokraterna drar in på dessa resurser. Vad menas egentligen? Jag skall helt kort något beröra frågan om videofilmer. Det sägs i svaret att saken utreds, att man överväger skärpningar av lagstiftningen mot dem som överskrider gällande regler. Varför inte förhandsgranska videofilmer, så som viicentern länge har krävt? Då slipper man ju straffa dem som har brutit mot reglerna, vilket inneburit att våra barn utsatts för sådant som vi inte accepterar. Till sist några ord om den nya ”knivlagen”, som ju blev verkningslös. Jag skall nämna några siffror från Danmark. Där införde man den s.k. knivlagen i februari 1988, och det har visat sig att det under 1988 förekommit fyra knivmord på allmän plats jämfört med 30 år 1986. När inför vi motsvarande lag om förbud mot bärande av kniv på allmän plats?

Herr talman! Enligt uppgift från dem som arbetar på fältet har ungdomsbrottsligheten, och då inte minst gatuvåldet, ökat under de senaste åren. De brott som begås av ungdomar har blivit fler men också grövre. Många tonåringar har utvecklat en vanebrottslighet och ingår nu på ett helt annat sätt än tidigare i den organiserade brottsligheten. En orsak till att den här ökningen inte alltid avspeglar sig i statistiken är bl.a. att det inte är tillåtet för polisen att registrera lagöverträdare under 15 år. Polisen räknar med att det bara i Stockholms city finns ett trettiotal pojkar i åldern 14—16 år som lever på stölder. De står i kontakt med hälare, av vilka de får sina stölduppdrag. Stöldbrotten hänger också i många fall samman med gatuvåldet, eftersom stölderna begås med hjälp av våld eller hot om våld. Men det finns också ett våld som kan särskiljas från stöldbrotten, ett våld som begås utan att gärningsmannen vill göra något tillgrepp, ett våld som inte har något annat syfte än våldet som sådant. Och det är en ny företeelse. Bara under de senaste fem sex åren har Stockholm och de centrala delarna av andra städer och tätorter i vårt land utvecklats till — det vill jag påstå — bushål utan like i vår historia. När det gäller exempelvis Stockholms city var det i början av 1980-talet så, att inga större gäng tilläts att samlas. Polisen var alltid där och skingrade dem. Man körde hem alla ungdomar under 15 år och störde effektivt narkotikahandeln. Som förstärkning till de civila poliserna fanns alltid uniformerad polis på plats, vilket förebyggde brott. I dag kan stora gäng samlas ostört. 13 och 14-åringar vistas på Sergels torg flera veckor i sträck utan att någon reagerar. Narkotikahandel och annan Prot. 1988/89:51 brottslighet sker öppet, och någon uniformerad polis syns över huvud taget 17 januari 1989 inte till. Ungdomsgängen håller på att ta över i Stockholms city, och det är ju inte så konstigt. Stockholm har ca 600 poliser färre än för fem sex år sedan. Den kris som i dag råder inom polisen, och som i första hand beror på att det alltsedan socialdemokraterna återkom till makten 1982 rekryterats alltför få nya poliser, är en av de främsta orsakerna till att ungdomsbrottsligheten har ökat på det sätt som skett. Herr talman! Den försämring av polisens resurser som har ägt rum under de senaste åren har minskat upptäcktsrisken och därmed också bestraffningsrisken, vilket i sin tur ökat benägenheten att begå brott. I sitt svar till Ingbritt Irhammar pekar justitieministern på den ökning av polisresurserna som har skett i årets budget genom att man anslagit ytterligare medel till polishögskoleutbildningen. De skador som de senaste årens minskade polisresurser har tillfogat polisens organisation, trovärdigheten till polisens arbete och rättssamhället i stort går emellertid inte att reparera på en gång. Regeringen har åsamkat polisväsendet och rättssamhället en svår kris, som kommer att bestå under hela 1990-talet. I sina budgetäskanden skriver rikspolisstyrelsen bl.a. följande: ”Även med en höjd antagning till 600 aspiranter per år kommer — under förutsättning att avgångarna fortsätter att ligga på samma nivå som i dag — polisväsendet att ha ett rejält underskott under hela 90-talet.” 600 nya polisaspiranter räcker alltså inte. De är ju för övrigt inte färdigutbildade förrän om tre år. 1 200 är vad som skulle behövas i ett första steg. Moderata samlingspartiet föreslår därför att det utöver de i propositionen föreslagna 600 polisaspiranterna nyanställs 600 administrativa befattningshavare. Många av de uppgifter som i dag utförs av polismän kan ju lika väl utföras av administrativ personal, varför man kan få fler polismän till yttre tjänst genom att anställa flera administrativa tjänstemän. En sådan förstärkning skulle, till skillnad från ökad antagning av aspiranter, ge omedelbar effekt. Statsrådet säger att det i budgetpropositionen föreslagits att man övergångsvis skall öppna möjlighet för polismyndigheterna att i ökad utsträckning tai anspråk annan personal för uppgifter som inte kräver den kompetens som följer med polisutbildningen. Ja, så står det i propositionen. Men det står också, herr talman, att man därigenom bara ”i någon mån” kan täcka dagens brist på poliser. Regeringen är uppenbarligen medveten om att dagens situation inte kan klaras med mindre nyanställningar eller bara omfördelning av redan befintlig personal, utan att det erfordras omfattande nyanställningar. Nu räcker det naturligtvis inte att bara öka antalet poliser för att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten och gatuvåldet. Det är också väsentligt att den som bryter mot lagen blir föremål för en reaktion från samhällets sida. Justitieministern har redogjort för en rad åtgärder som hon anser vara väsentliga i detta sammanhang, men när det gäller bestämmelserna om åtalsunderlåtelse har inte justitieministern sagt någonting. Därför skulle jag 23 vilja passa på att fråga statsrådet om det från regeringens sida planeras några inskränkningar i de här bestämmelserna.

Herr talman! Jag skall i detta ärende fatta mig ganska kort. I det förra inlägget sade jag att sent skall syndaren vakna, och detta är väl en kommentar som jag kan göra beträffande flera av de åtgärder som justitieministern räknade upp i det här ärendet. Det gäller faktiskt gränsen mellan misshandel och grov misshandel, våldsbrottens straffvärde samt en snabbare och mer markerad reaktion från samhällets sida mot unga lagöverträdare. Jag tror att jag själv väckte den första motionen 1983. Nu har den gått igenom, och det är ju bra. Det gäller också antagningen av polisaspiranter vid polishögskolan — detta för att ta några exempel. Men, herr talman, eftersom justitieministern numera inte bevakar frågorna om poliserna tror jag att jag lämnar den saken för att möjligen ta upp den med ett annat statsråd någon annan gång. Jag har därför en enda fråga. Justitieministern åberopade Margot Wallströms frågestund, eller vad vi skall kalla det för, här i riksdagen i december. Den gången frågade jag henne utan att få ett klart svar vad en hårdare straffskala i videovåldslagen innebär — om regeringen har lämnat tanken på censur av video.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har framställt en viktig interpellation. I anslutning till den kan det finnas skäl att, vid sidan av de anföranden som har hållits, komma med några synpunkter för att sedan sluta med fråga. Jag tror att det förutom vad justitieministern har sagt i sitt interpellationssvar är viktigt att man när det gäller ungdomsbrottslighet också för in familjepolitiken som en del. Familjepolitiken hör samman med barns uppväxt eller misslyckade uppväxt. Vi har skolans ansvar och möjligheter. I skolan vistas barnen en mycket stor del av sin tid. Vilka är skolans möjligheter, och vilket ansvar tar skolan? Dessutom har vi stödet till föreningslivet. Föreningslivets möjligheter att attrahera ungdom är någonting utomordentligt viktigt för ungdomen, inte minst för den ungdom som växer upp i storstäderna. Vidare har vi, herr talman, drogmissbruket — alkoholen och narkotikan och därmed sammanhängande problem. I svaret fick vi inte höra ett ord om familjepolitiken och inte heller ett ord om skolan och om missbruket, mer konkret. Vi har också den sena reaktionen. Det går kanske många månader efter det att den unge har begått ett brott — kanske ett halvår eller ett år — innan samhället kommer dragande och säger: Vad har du gjort? Justitieministern har inte med ett ord berört den saken. Detta, herr talman, innebär ju sammantaget sådana fundamentala brister Prot. 1988/89:51 att respekten för rättsväsendet sjunker. Och reaktionerna är verkningslösa. 17 januari 1989 Det är många av oss riksdagsmän som är oroade över denna utveckling, och jag tror att också regeringen är oroad. Jag vill fråga justitieministern: Är det inte dags att vi i de politiska partierna på initiativ från justitiedepartementet sätter oss ned och börjar diskutera alla de frågor som sammanhänger med detta? Jag tror inte att man kan göra ett ingrepp på ett område, ett ingrepp på ett annat område, och sedan räkna med att allt blir bra. Det är ett helhetsgrepp som vi måste ta i den här frågan. Justitieministern är ju den som skulle kunna sammankalla till sådana samtal, som jag faktiskt tror skulle bli mycket konstruktiva. Det finns hos alla partier en åstundan att nå fram till en lösning, till båtnad för både barnen och deras föräldrar.

Herr talman! Ingbritt Irhammar sade i sitt inlägg att hon hade en lista på krav som också borde tillgodoses och som inte fanns med i mitt svar. Innan jag något kommenterar det, vill jag säga att jag uppskattar att Ingbritt Irhammars sätt att närma sig frågan om ungdomsvåldet visar på en bred syn på den här problematiken och en insikt om behovet att attackera den från många olika utgångspunkter. Men när det gäller listan, som sedan föredrogs, tyckte jag inte att det var så många frågor som jag hade att ytterligare svara på. Det gällde först registrering av barn under 15 år som blir tagna som misstänkta för brott. När det handlar om barn under 15 år sker ju inte en vanlig domstolsprövning av frågan huruvida de har begått en brottslig gärning eller inte. Man kan alltså inte ta som ett faktum att de har begått ett brott. Detta är ett av skälen till att jag inte anser att man skall registrera de här händelserna. Ingbritt Irhammar föreslår, för att det skall finnas ett underlag för en bedömning av i vilken omfattning barn under 15 år är involverade i sådan här verksamhet, att man skulle ha en registrering som var avidentifierad. Jag har i och för sig förståelse för den synpunkten. Problemet är bara att när den här diskussionen om registrering kommer upp så är det, såvitt jag har förstått, sällan det mindre krävande kravet som ställs. Det handlar i stället om sådana krav som t.ex. Jerry Maringer i dag ställer, nämligen att det skall ske en direkt registrering av barnet för att man skall veta vilka misstankar som tidigare har funnits mot detta barn. Ett problem som anges är att man inte vet huruvida ett barn som tas i samband med någon händelse har varit involverad redan tidigare. Då duger inte avidentifierad registrering, utan det blir fråga om en registrering som direkt anknyter till en viss person. Det finns därför starka skäl som talar mot en registrering av barn under 15 år. Jag vill i sammanhanget dessutom säga att det naturligtvis är så, att de personer som arbetar både inom polisen och inom socialtjänsten med de barn och ungdomar som har problem, vet ganska väl vilka problem barnen har. De känner också dessa barn mycket väl. De har egentligen inget behov av den här typen av registrering. Det är vi som sitter i politiska instanser som ibland har behov av att få statistik och överblick. Men mot det skall alltså vägas de 25 krav som de enskilda individerna — barnen i det här fallet — kan anföra i sammanhanget. Ingbritt Irhammar tar upp polisfrågan. Därvidlag har jag ingenting annat att säga än att vi har gjort en satsning på polisen. Det behövs flera polistjänster, och det måste starta med att man tar in flera i utbildningen. Min uppfattning om sex timmars arbetsdag tänkte jag inte gå in på. Min uppfattning är givetvis ingen annan än regeringens. Jag tror att det leder för långt om vi nu tar en så bred diskussion om ungdomsbrottsligheten, även om jag i princip anser att de här sakerna hänger ihop. När det gäller en bra skola är det samma förhållande. Men jag vill ta tillfället i akt att protestera mot Ingbritt Irhammars påstående att regeringen drar in på resurserna till skolan. Det gör inte regeringen. När det gäller förhandsgranskning av videofilm befinner jag mig i det läget att Ingbritt Irhammar kräver förhandsgranskning och Karin Ahrland kräver ett svar av mig huruvida socialdemokraterna har övergivit tanken på förhandsgranskning. Jag kan inte svara på den frågan; den bereds. Remissutfallet var precis lika splittrat i denna fråga. Knivlagen är verkningslös, påstår Ingbritt Irhammar. Jag ställer mig något frågande inför det påståendet. Jag tror nog att knivlagen har haft betydelse. Men jag har inte möjlighet att säga något mera konkret i den saken. Frågan utvärderas nu av vapenutredningen, så vi lär få veta hur verksam eller overksam den lagen har varit. Jerry Martinger koncentrerade sig i sitt inlägg helt och hållet på den repressiva sidan. Det är bara poliserna och reaktionerna, straffen, som har betydelse när det gäller att bekämpa ungdomsbrotten, i det perspektiv som Jerry Martinger anlägger. Därför vill jag till honom säga att jag tror att de här andra åtgärderna är minst lika viktiga som någonsin åtgärder för att förstärka polisens resurser. Jag måste dessutom protestera litet grand mot den oerhört mörka bild som Jerry Martinger målar upp — att det saknas poliser på gatorna i dag, eller att över huvud taget hela förklaringen till de problem som finns med vissa ungdomar är knuten till frågan hur många poliser det finns. Problematiken är betydligt mer komplicerad än så. Jerry Martinger menar att jag i mitt svar inte nämnde åtalsunderlåtelse. Men det gjorde jag, även om det var kortfattat, genom hänvisning till de förändringar som har skett i lagen om unga lagöverträdare. Från den 1 juli 1988 har det införts vissa nya bestämmelser, som innebär förstärkning av institutet åtalsunderlåtelse, genom att man i samband därmed kan ställa krav på skötsamhet. Vid återfall i brottslig verksamhet finns det möjlighet att ompröva åtalsunderlåtelsen. Det finns möjlighet att utfärda bötesstraff genom strafföreläggande i stället för att utfärda åtalsunderlåtelse, även i de fall där böter inte ingår i straffskalan. Och vi har infört en metod som innebär att strafföreläggandet skall delges den tilltalade av åklagaren vid ett personligt sammanträffande, för att man skall få en tydligare reaktion från samhällets sida mot den unge. Det finns i anslutning till detta flera detaljer som jag inte kan gå in på. Karin Ahrlands fråga anser jag att jag redan har besvarat. När det gäller Göran Ericsson har jag det problemet att hur utförliga och välskrivna jag än försöker göra mina svar, så tycks de vara obegripliga för Göran Ericsson. Han har uppenbarligen inte sett alla de hänvisningar jag gjort till det svar som Margot Wallström gav och som handlade om skolan, föreningslivet, droger, missbruk, sena reaktioner och helhetsbegreppet. Allt det trodde jag fanns i mitt svar.

Herr talman! Först skall jag medge att min lista inte blev så lång som jag hade tänkt mig, för min tid räckte inte heller till. Men jag skall fortsätta uppräkningen av en mängd förslag som vi vill få stöd för i fortsättningen när det gäller att minska våldet. Vi är återigen överens om att det behövs en snabb reaktion från samhällets sida mot våld, särskilt ungdomsvåld. Men vi har några förslag som hittills inte har vunnit gehör, och ett av dem gäller jourdomstolar för unga. Det skulle vara ett sätt att mycket snabbt behandla brott begångna av unga brottslingar. Vilken är justitieministerns syn på detta förslag? Kan man tänka sig en försöksverksamhet, precis som vi har försöksverksamhet med jourdomstolar för övriga brottslingar? Vi har också tillsammans med övriga icke-socialistiska partier föreslagit ordningsbot för snatteri. Det är återigen fråga om en snabb reaktion när ett brott begås. Om tjuven blir tagen på bar gärning och erkänner, skulle han i stort sett kunna betala för varan plus en straffavgift direkt. Det skulle kännas, och så skulle saken vara ur världen. Detta har vi hittills inte fått gehör för, men det vore värt att i alla fall prova. Förra året infördes möjlighet att låta brottslingar utföra ett visst skadelindrande arbete. Jag trodde själv väldigt mycket på den reformen. Det var tänkt som så att hade man slagit sönder en gatlykta skulle man hjälpa till att städa upp efter sig. Hade man sprejat på husväggarna skulle man tvätta av det. Det fanns många liknande förslag som lät väldigt lockande. Jag har försökt höra mig för om hur lagen har fungerat och fått beskedet att man i ett enda fall kände till att den tillämpats. Som skäl till att den inte använts mer har det anförts att reglerna är för byråkratiska. Först skall den som har begått brottet godkänna att hon eller han gör någonting. Sedan skall arbetsgivaren godkänna att detta sker, och till slut skall facket kopplas in för att se att man inte tar jobb från någon. Från centerns sida kräver vi en snabb översyn eller ett nytt förslag för att komma till rätta med problemen, för idén är ju god. När det gäller alkohol och narkotika vill jag säga att lagen fungerar precis som knivlagen. Fortfarande efter de samtal jag har haft med polisen och andra — det har inte varit samtal i tusental men ett visst antal — vill jag påstå att det har varit svårt att tillämpa knivlagen. Likadant är det svårt att tillämpa narkotikalagen. Eftersom fängelse inte finns i straffskalan är det svårt att ingripa. Vi hoppas att fängelse kommer att ingå i straffskalan narkotikabruk.

Herr talman! Bakgrunden till min repressiva inställning, som justitieministern uttryckte det, är att jag är övertygad om att minskad upptäcktsrisk, och därmed också minskad bestraffningsrisk, ökar benägenheten att begå brott. Justitieminsitern anser att jag målar upp en mörk bild och protesterar mot detta. Då vill jag säga att i den intervju som justitieministern ställde upp för och genomförde med en kvällstidning nyligen målar hon faktiskt upp en minst lika mörk bild. Av vad justitieministern har sagt framgår att regeringen inte har några planer på lagändringar, som skulle göra att antalet åtalsunderlåtelser minskar. Det beklagar jag. Jag tycker att en regering, som inte är beredd att ändra sådana lagar som varje år leder till mer än 20 000 åtalsunderlåtelser, inte kan göra anspråk på att vara en trovärdig brottsbekämpare. När det sedan gäller registrering av lagöverträdare under 15 år vill jag för min del tala om att jag anser att vi skall ha en identifierbar sådan registrering, eftersom detta är en förutsättning för att vi skall komma till rätta med ungdomsbrottsligheten och ungdomsvåldet. I dagens läge är det så att när ungdomar begår upprepade brott saknas uppgifter om deras tidigare brott, om brottskamrater, om förhörsledare, t.o.m. om föräldrar och kontaktmän. Det finns inga uppgifter över huvud taget. Det försvårar naturligtvis polisens arbete oerhört och minskar möjligheterna till en effektiv brottsbekämpning. Ytterligare en fördel med registrering av lagöverträdare under 15 år är att det då skulle bli möjligt att upprätta statistik över brott som begåtts av personer under 15 år. Sådan statistik existerar inte i dag. Det är en klar nackdel när man diskuterar åtgärder mot ungdomsbrottsligheten.

Herr talman! Låt mig bara, för att undvika varje missförstånd, säga att även om jag inte har gått in på de olika detaljförslag som Ingbritt Irhammar och någon av moderaterna här nämnde, står jag bakom nästan alla dessa. Det råder en ganska stor borgerlig enighet därvidlag. Jag tycker inte att jag här behöver upprepa alla förslag. Däremot är det, som framgått tydligt, svårt för justitieministern att svara på frågan om videovåldet. Antingen blir Ingbritt Irhammar eller jag sur; det går inte att tillfredsställa oss båda. Situationen är inte så enkel. Det är naturligtvis också svårt att svara på frågan därför att det — jag utgår från det — också i justitieministerns parti finns olika uppfattningar såsom i de flesta andra partier. Men förr eller senare, Laila Freivalds, måste också landets justitieminister ta personlig ställning i denna fråga. Det är därför jag tog till orda. Jag är beredd att ställa upp på kravet på högre straff, men jag är inte beredd att ställa upp på censur. När vi nu har fått en jurist som justitieminister, hoppas jag att hon tänker noga på att det principiellt är fel och farligt att gå in på den vägen i ett land, där man vill slå vakt om yttrandefriheten. Eftersom Laila Freivalds är jurist, som jag nyss sade, behöver hon inte ens bry sig om principer utan kan tänka ut hur besvärligt det skulle bli i den praktiska juridiken att tillämpa en lag med förhandsgranskning av videofilmer. Jag vill alltså på det bestämdaste avråda Laila Freivalds från att i denna fråga följa min borgerliga kollega från centern.
Prot. 1988/89:51 Herr talman! Det råder uppenbarligen ett kaotiskt förhållande mellan 17 januari 1989 justitieministern och mig. Jag förstår inte hennes interpellationssvar, och hon Oo är : : é ue år än 'm åtgärder mot ungsvarar inte på mina frågor. Men jag ställde faktiskt här i talarstolen en fråga, dömsvåldet som jag tycker att jag kunde få svar på. Jag sade att det råder en oro bland riksdagsmännen, ute i kommunerna och i samhället över vad som händer med ungdomsvåldet. Många gånger kan denna oro vara överdriven. Den piskas upp av pressen och andra medier. Men bakom denna oro finns faktiskt, precis som Jerry Martinger här sade, en rätt otäck utveckling. Den har sina tentaklar bland ungdomar — en fråga som tillhör socialdepartementets ansvarsområde, justitidepartementets och kanske även Margot Wallströms fögderi. Eftersom detta problem har sådan vidd och eftersom det råder en allmän oro men också finns en vilja bland partierna att försöka lösa problemet med att våra barn far illa, ställde jag till justitieministern frågan: Vore det inte dags att vi samlade oss och hade överläggningar om hur vi skall kunna komma till rätta med problemen? Jag vill ha svar på frågan, för den är viktig. Jag tror att vi skall söka breda lösningar i för landet mycket besvärliga frågor.

Herr talman! Ingbritt Irhammar var inne på en del av de nyheter som gäller från den 1 juli 1988, och jag vill göra några kommentarer till detta. Det som genomfördes den 1 juli innebär att det skall ske en snabbare hantering av unga lagöverträdare. I anslutning till den lagändringen startade en försöksverksamhet med skyndsam handläggning, och det innebär förenklingar i hanteringen och en större samverkan mellan de involverade organen. Försöksverksamheten pågår på tio orter i landet. Denna försöksverksamhet kommer tillsammans med nyheterna genom lagändringen den 1 juli att utvärderas av brottsförebyggande rådet, och vi får då möjligheter att se om det har funnits trögheter som har gjort att de goda idéerna inte har fått genomslag fullt ut. Det gäller bl.a. att använda möjligheten att förelägga den unge att ställa till rätta vad han har gjort. Jag tror att det är en utmärkt lösning som har tagits fram, men det är möjligt att det via ytterligare åtgärder måste säkerställas att den kommer till större användning än hittills. Utvärderingen bör ge underlag för det. Till Jerry Martinger vill jag säga att jag inte delar uppfattaingen att det i huvudsak är risken för upptäckt som får oss människor att avstå från brott. Jag delar inte heller uppfattningen att vi måste känna till omfattningen av ungdomsbrottsligheten för att kunna vidta åtgärder. Även om det är i ringa omfattning som barn och ungdomar far illa, är min uppfattning att det är skäl nog att vidta åtgärder. Det förefaller som om jag har svårt att tillfredsställa både Karin Ahrland och Ingbritt Irhammar i frågan om censur. Låt mig säga att jag faktiskt fortfarande har en liten ambition att hitta en lösning som tillfredsställer er båda. Vi får se om jag lyckas med det. Ja, jag inser, Göran Ericsson, att alla människor i vårt land känner oro för vad som händer med ungdomen och att det finns en politisk enighet om det. I alla de frågor som blir aktuella i diskussionen om ungdomsbrottsligheten är 29 breda lösningar självfallet nödvändiga. Jag hälsar Göran Ericsson och hans parti välkomna till diskussioner om dessa frågor i anslutning till de propositioner som regeringen lägger fram och de motioner som olika riksdagsmän väcker. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att de politiska partiernas — i och för sig ibland olika — värderingar inte leder till att vi inte försöker hitta lösningar på sådana problem som vi ändå är överens om är svåra och måste ha en lösning. Välkommen i den diskussionen, Göran Ericsson!

Herr talman! Det kan nog bli nödvändigt med åtgärder för att se till att de lagar som nyligen har införts skall kunna vara mer verkningsfulla. Jag fortsätter att gå igenom min lista över förslag och åtgärder som vi har lagt fram från centerns sida, för att åtminstone föra fram dem i dag igen. Den som hör det kanske anpassar sig till tankegångarna mer och mer för varje gång. Vi har föreslagit konfrontation mellan brottsling och offer — naturligtvis på offrets villkor. Vi tror nämligen att en brottsinsikt hos brottslingen är mycket värdefull. I de fall där offren orkar med en sådan konfrontation skulle brottsinsikten kunna öka. Vad är justitieministerns syn på det? Jag har inte hunnit gå in på centerns syn i fråga om att skydda offren, och jag skall nämna några åtgärder som vi vill vidta på detta område. Vi vill öka stödet och hjälpen, och sådana åtgärder har också påannonserats från regeringen. Jag vill därför tipsa om ett par saker. Först och främst skall polisen alltid ha tid att ta sig an offret. Vid lägenhetsinbrott bör offret automatiskt få besök av polisen. Polis och åklagare skall automatiskt driva offrets skadeståndskrav och sak i domstol och även tidigare. När skadestånd har utdömts borde det vara statens uppgift att gå emellan om brottslingen inte kan betala. Det är särskilt viktigt om brottslingen t.ex. är villkorligt frigiven. Stödet måste alltså öka på den sidan. När det gäller kvinnor som har utsatts för våld föreslår centerpartiet i en motion till årets riksdag att straffskalan skall utökas till tolv månaders fängelse för att anhållan skall kunna göras under tiden före häktning. Vi föreslår också att vissa offer som känner sig mycket utsatta och rädda — det finns sådana extrema fall — borde ha rätt till trygghetslarm, lika väl som sådana finns inom åldringsvården. Vi vill ytterligare förbättra möjligheterna att få hjälp av målsägarbiträde. Det har visat sig, trots att lagen inte har varit i kraft så länge, att det kan vara svårt att få stöd och hjälp under förundersökningstiden.